Herr talman! Det har här utspunnit sig en liten diskussion om huruvida herr Sträng eller jag skall lämna landet, och herr Sträng tröstar sig med att jag tydligen tänker stanna om nu andra begåvningar skulle lämna landet. Jag skulle vilja kvittera den artigheten från herr Strängs sida och uttrycka en förhoppning om att herr Sträng stannar i Sverige. Men jag vill tillägga, eftersom jag ändå står i opposition till herr Sträng, att det vore skönt om han lämnade regeringen, eftersom herr Sträng är en farlig motståndare till oss — det vill jag gärna erkänna. Farlig eller inte farlig är det emellertid inte alldeles säkert att allt vad herr Sträng säger är helt riktigt, logiskt eller oomkullrunkligt. En del saker som herr Sträng tog upp här visar onekligen detta. Vi talade om att investeringarna skulle öka och vi hoppades båda att ökningen för industrin under nästa år skulle bli 10 procent. Då säger herr Sträng att hans förmodan bygger på den investeringsenkät som näringslivet svarat på. Ja, men denna ger bara uttryck för önskemål från företagarnas sida. Herr Sträng anser vidare att det finns finansiella möjligheter att realisera en sådan ökning. På den punkten kan det råda olika meningar. Finns det verkligen finansiella möjligheter för medelstora och små företag med bibehållen hård kreditpolitik, med den hårda penningpolitik som regeringen tvingat riksbanken att föra? Det är klart att ingen skulle vara gladare än jag om vi kunde släppa på kreditrestriktionerna. Men det förutsätter i sin tur en förbättrad situation på valutaområdet, därvidlag, herr Sträng, utgår finansplanen från att det skall bli en försämring även under 1970. Vi ser inte heller några möjligheter till en omedelbar förbättring av bytesbalansen, som i sin tur skall säkra valutan. Ekvationen, herr Sträng, går alltså inte ihop. Herr Sträng har ännu inte kunnat ange på vilket sätt han skall kunna realisera de önskemål som vi alla kan ha för år 1970 då det gäller att stärka arbetstryggheten genom att stärka näringslivets exportoch konkurrensförmåga. Herr Sträng tog också upp skattefrågan och menade att vi inom oppositionen ville krypa in i kanslihuset. Nej, vi vill inte alls krypa in i kanslihuset, åtminstone inte vi från moderata samlingspartiet. Vi vill ha papperen på bordet för att kunna ta ställning till det förslag, som finansminister Sträng har skisserat, så att vi kan få en verkningsfull, riktig och demokratisk debatt. Herr Sträng anser att demokratin fungerar om han bara följer grundlagen och inom de tidsgränser som är angivna framlägger sina propositioner. Det är ett formalistiskt sätt att se på frågan.

Vidare berörde herr Sträng kommunalskatteavdraget och gjorde gällande att jag fullständigt hade missförstått frågan. Norrlandskommunerna nämnde jag inte, men jag sade att kommuner i glesbygderna skulle drabbas särskilt hårt av ett avskaffande av kommunalskatteavdraget. Jag har inte alls missuppfattat detta. Jag medger att kommunernas utjämningsbidrag från staten har förbättrat situationen, men det hindrar inte att det exempelvis i Jämtland finns mängder av kommuner — Bräcke, Järpen, Krokom o.s. v. — vilkas kommunalskatt ligger vid 22—23 kr. De människor som bor i dessa mindre kommuner, vilka ändå är glesbygdskommuner, kommer att drabbas.

Herr talman! I ett kort inlägg kan man bara beröra ett par frågor. Herr Holmberg undrade, om det var min ande som svävade över förslaget om skärpt förmögenhetsbeskattning. Nej, jag känner mig absolut inte som den helige Ande för herr Sträng, men å andra sidan hoppas jag naturligtvis att en ihärdig agitation i denna fråga skall bära frukt. Jag är dock ännu inte nöjd med resultatet. Den skärpning som har föreslagits av kapitalskatteberedningen är otillräcklig; den stoppar inte förmögenhetskoncentrationen och tillväxten av miljonärernas tillgångar. Det svenska klassamhället uppvisar en bild av vidgade inkomstoch förmögenhetsklyftor. Miljonärerna blir fler och rikare samtidigt som löntagarnas läge försvåras, bl.a. genom ränte-, prisoch hyreshöjningar. Strukturförändringar, rationaliseringar inom företagen och nedläggning av företag har försämrat många arbetares och tjänstemäns lönevillkor och trygghet. Särskilt de äldre — och det är i den kapitalistiska grottekvarnen i dag de som är över 40 år —, invånarna i Norrland och andra svagt industrialiserade områden drabbas hårt av den kapitalistiska utvecklingen. Kan någon mot bakgrunden härav förvånas över att arbetarna revolterar?

Här har vi bakgrunden och förklaringen till det växande missnöjet på arbetsplatserna och till den pågående strejkrörelsen. Dessa förhållanden ligger också bakom gruvarbetarnas strejk vid LKAB. Norrbottens gruvarbetare och hela arbetande folk kämpade under många år för att beröva storfinansen makten över Lapplandsgruvorna. Och det blev äntligen ett beslut i riksdagen om den saken. Men deras mål var inte ett företag som skulle fortsätta att drivas efter kapitalistiska principer; deras förhoppning och strävan var att ett verkligt inflytande för de arbetande skulle kunna vinnas inom det statsägda företaget. Denna förhoppning har inte infriats. De anställda har i huvudsak lika litet inflytande i de statsägda som i de pri vatägda företagen. Förhållandena för arbetarna är oacceptabla i de statliga företagen lika väl som i den privata industrin. Regeringen har t.o.m. hållit LKAB kvar inom Arbetsgivareföreningen, storfinansens kamporganisation. Verkställande direktören för LKAB förklarar sig i tidningsintervjuer fortfarande vara motståndare till att företaget lämnar Svenska arbetsgivareföreningen. Här är inte platsen att gå in på alla de frågor som sammanhänger med den pågående konflikten. Gruvarbetarna för själva sin talan på ett utomordentligt sätt, och det är deras sak att avgöra hur striden skall föras. Den enhetliga kampfront de visat mot alla försök till splittring är en oerhörd styrka. Men man kommer inte ifrån att också regering och riksdag, att alla vi som sitter här, har ett direkt ansvar för de missförhållanden som gruvarbetarna vänder sig mot. Ansvaret är desto större som det handlar om ett statsägt företag. Därför måste man ta ställning till gruvarbetarnas kamp och klart säga ifrån om man stöder den eller om man är emot den. Det går inte att glida undan det ställningstagandet som t.ex. herr Holmberg försökte göra i ett tidigare inlägg. För vänsterpartiet kommunisterna vill jag deklarera vad som inte är obekant, att vi anser gruvarbetarnas kamp vara berättigad och helhjärtat stöder den. Arbetarna vid LKAB kämpar för högre löner och pensioner men också för en människovärdig arbetsplatsmiljö och ett verkligt inflytande för de anställda inom företaget. Vi uppmanar alla att visa solidaritet med de kämpande gruvarbetarna.

Herr talman! Vi tog allesammans så lång tid på oss i våra huvudanföranden, att jag har en känsla av att det mesta blivit sagt. Låt mig försöka att fatta mig lika föredömligt kort som de ledamöter som inledde replikskiftet. Herr Hedlund började med att säga följande. När vi i början av det år, då det blev en snabb förändring i ekonomin, yrkade på lättnader i finanspolitiken — visserligen med den lilla brasklappen att om det svider till, så får man ändra igen — så var vi i gott sällskap med LO. Det är möjligt att det är riktigt. Skillnaden är emellertid den, att herr Hedlund nu går upp i talarstolen och säger, att man borde ha ingripit tidigare för att inte hamna i denna situation, medan LO drar sig för att göra den anmärkningen. Det är herr Hedlund som representerar efterklokheten, och det var det jag ville anmärka på. Man skall stimulera, säger herr Hedlund, i stället för att höja skatter. Det är ett sådant där honnörsuttryck. Det är så lätt och populärt att säga: Stimulera bara, så blir allting bättre och vi får mer att dela på! Men — allvarligt talat — om konjunkturen är sådan att det knakar i knutarna och bytesbalansen och kapitalbalansen ser ut som de gör, då tror jag inte att man skall gå ut med några stimulansåtgärder, utan då är det de andra åtgärderna som måste till, även om dessa är tråkigare och besvärligare. Tyskarna har haft 25 procents investeringsökning och vi bara 10 procent, säger herr Hedlund och fortsätter med dessa intressanta jämförande internationella översikter. Jag skall inte gå in på den saken närmare. Men jag tycker att en tioprocentig investeringsökning är en bra investeringsökning, framför allt därför att — som jag tillät mig att påpeka i mitt första inlägg — vi per invånare investerar mer än tyskarna. Med den utgångspunkten är 10 procents investeringsökning sannerligen ingen dålig prestation. Den svenska industrin är en bra och duktig industri. Den är investerings-, effektivitetsoch rationaliseringsinställd. Detta gäller inte minst herr Hedlund som etablerat sig som storindustriell företagare och investerar med friska tag och — höll jag på att säga, och det vore inte alldeles oriktigt — med statens pengar. Men i varje fall finns det en god investeringslust hos herr Hedlund, och detta gäller även övriga industriföretagare. Pensionsreformen blev dyrare, eftersom priserna stiger! säger herr Hedlund. Men om priserna stiger med 3 procent om året och herr Hedlund ökar sina förslag om pensionskostnader med 235 procent varje gång han talar om dem, föreligger det ju i alla fall en liten skillnad mellan procentsatserna. Herr Gustafson i Göteborg frågade mig — och jag uraktlät att svara på den frågan i mitt första inlägg — om man ändå inte borde göra en ordentlig sparundersökning. Med jämna mellanrum har statistiska centralbyrån fått göra sparundersökningar. Jag är inte alls någon motståndare till sådana, herr Gustafson, och jag är beredd att sätta mig ned och fundera om tiden nu möjligen kan vara mogen att göra en ny. Det är alltid värdefullt att få veta hur sparandet utvecklat sig; det är litet oklart på den punkten. Sedan kom herr Gustafson tillbaka till frågan om kapitalbeskattningen och undrade, hur det skulle gå med familjeföretagen. Naturligtvis är detta ett bekymmer — det är jag beredd att erkänna. Att skärpa förmögenhetsbeskattningen och arvsbeskattningen för kapital som inte är arbetsredskap, om jag får uttrycka mig så, är en ganska lätt historia. Om kapitalet är placerat i obligationer, i börsnoterade aktier, på kapitalsamlingsräkningar eller på liknande sätt, då är det bara att göra följande bedömning: så där mycket pengar har den personen och det är onödigt mycket — han orkar med en skärpning, och därför skärper vi. Det är litet mer bekymmersamt när kapitalet är företaget, arbetsredskapet, det er känner jag. Det är bekymmersamt både ur förmögenhetsskattesynpunkt och ur arvsbeskattningssynpunkt. När man på Nationalekonomiska föreningen tog upp dessa frågor hälsade jag det med tillfredsställelse och sade: Ventilera det och kom gärna med era synpunkter! Detta är nämligen den detalj i kapitalskatteberedningens betänkande som ger mig den värsta huvudvärken. Hur vi skall lösa detta problem vet jag inte 1 dag, men det kommer naturligtvis att framläggas ett förslag på den punkten. Till dem som är dystra i fråga om perspektivet på sparandet vill jag säga att just ATP-sparandet är en utomordentlig tillgång. Det är inte bara det att AP-fonderna har ett placeringsbehov på ungefär 5 miljarder om året utan det är dessutom så att ATP-sparandet innebär en konvertering av konsumtion till sparande; det tas nämligen direkt ur arbetslönerna, som i annat fall skulle ha gått till konsumtion, samlas upp i AP-fonderna och används till att finansiera nödvändiga investeringar. Herr Holmberg var tveksam om huruvida = industriinvesteringsprognosen håller. Här har vi inget annat att lita till än svaren på den förfrågan vi har gjort hos Sveriges industriföretagare. Av erfarenhet vet vi att man inte satsar i överkant när man svarar på frågorna. Vi har varje år i efterhand — när vi känt till hur stora investeringarna blivit — kunnat justera upp investeringsplanerna. Även om svaret på frågorna har ett inslag av önsketänkande är det fråga om mycket försiktiga önskningar som erfarenheten visar brukar hålla t.o.m. med litet riskmarginal. Vi vill ha papperen på bordet, sade herr Holmberg. Han skall få papperen på bordet, men inte i dag. Han får tillfälle att mönstra dessa papper, och om det är så att herr Holmberg adjungerar sin gamle expert herr Östman till högerns partikansli så får han en mycket effektiv, kunnig och arbetsdug lig expert för att reda ut dessa skatteproblem. Jag rekommenderar det; alla bidrag är värdefulla när de kommer från sakkunnigt håll. Vilka hänsyn skall man ta, slutade herr Holmberg. Det går inte att slå fast någon objektiv regel på den punkten och sedan materialisera hänsynstagandena efter den. Vilka hänsyn man tar är ju beroende på de subjektiva värderingar man har. Herr Holmberg har en värdering och jag har en annan. Vi kommer att göra våra hänsynstaganden på grundval av de värderingar som regeringen representerar. Herr Holmberg har andra värderingar. Vi får väl mötas när de olika värderingarna presenteras och se vad resultatet blir.

Herr talman! Finansministern gör gällande att jag skulle ha sagt att skatten endast skulle användas i stimulerande syfte. Verkliga förhållandet är ju att jag sagt att man skall stimulera med skattelättnader i en lågkonjunktur och strama åt med skatter i en högkonjunktur. Hur kan det uttalande som finansministern ville tillskriva mig gå ihop med vad jag nyss sagt om våri intresse av att för närvarande hjälpa till med en stram budget? Det är klart att 10 procent i ökning av industriinvesteringarna inte är så dåligt; 25 procent, som man har i Västtyskland, är ju litet mer. Anledningen till att jag nämnde det är att vi skall konkurrera med det landet. 1969 hade man i Västtyskland 25 procent. Jag har naturligtvis varit med om att investera rätt mycket av statens pengar i bolag som står mig nära. Det torde emellertid inte röra sig om mer än mellan 10 och 15 procent statliga medel; resten kommer från annat håll. Sedan vet jag inte vilka slutsatser jag skall dra när finansministern bemöter mitt uttalande om u-länderna. Jag sade att vi inte bör äta upp maten för dem. Jag blev inte på det klara med om finansministern hade sammå uppfattning som jag eller om han hade motsatt uppfattning. Strejker — vilda och andra — skall naturligtvis vi politiker inte lägga oss i. En sak är emellertid klar: vilda strejker tjänar ingen på — inte de anställda, inte företaget och inte samhället. En annan sak är att det kan finnas skäl till missnöje. Företagsdemokratin har väl inte utvecklats i den takt som vi har önskat, och företagen får ta åt sig en stor del av skulden för det. Företagen måste intensivt bedriva en omfattande försöksverksamhet, så att de anställda får någon insyn och känner sig ha i varje fall någonting att säga till om inom den närmaste räjongen. Jag tror att företagen måste intensifiera sitt arbete efter den linjen, vare sig företagen är privata eller statliga. Jag bör också säga ett par ord till herr Holmberg. Det var väl något av en överraskning att han hamnade på vår linje när han talade om statsdrift. Han sade att vi inte bör ha statsdrift för statsdriftens egen skull utan bara när det finns särskilda skäl för den. Det har vi sagt i många år. Står herr Holmberg på den linjen, kanske vi har en del att säga varandra på den punkten.

Herr talman! Jag skall inte gå alltför djupt in på Industriförbundets investeringsenkät, men jag har en känsla av att den mindre företagsamhetens investeringsbenägenhet och investeringsmöjligheter inte har kommit till uttryck på samma sätt som de verkligt stora företagens i den enkäten. Därför blir den bild man får av enkäten litet snäv och lätt missvisande. Jag sade att jag vill ha papperen på bordet, och nu säger finansministern att det skall jag få. Men lägg märke till att oppositionen får 15 dagar på sig att ta ställning till det förslag som kommer! Dessa 15 dagar skall jämföres med flera år av internt arbete i finansdepartementet under uppbåd av skickliga och kunniga experter. Det är bristen på balans i arbetsförutsättningarna för regeringen och för oppositionen som jag har velat peka på i det sammanhanget. Jag tycker det var ett utslag av nonchalans eller självgodhet att inte i finansplanen ge mera korrekta och ingående uppgifter om vad förslaget innebär. Jag vill sluta med att ta upp en annan sak. Finansministern ville på ett grovt demagogiskt sätt rätta mitt referat av vad finansministern sade den 6 september i skattefrågan vid storrådslaget i Folkets hus. Han sade att min citeringskonst var sådan som en viss potentat brukar utöva den. Ja, min citatkonst är sådan den är, men jag refererade direkt vad herr Sträng hade sagt. Jag vill ta upp en punkt och hoppas få ett svar.

Herr talman! Finansministern och jag är överens om att det behövs en tioprocentig ökning av industriinvesteringarna. Jag tror nog för min del att det också finns en vilja att investera så mycket, men jag ställer mig frågande till hur denna investeringsökning skall kunna finansieras. De experter som finansministern anlitar säger att investeringsprognosen är synnerligen svårbedömd ur finansieringssynpunkt. Läget är så osäkert, att de inte har ansett det lönt att göra en kreditmarknadsprognos. Här uppstår svårigheter inte minst för mind re och medelstora företag. Hur skall de kunna få pengar att finansiera en investeringsökning? Den frågan skulle jag vilja ha ett svar på. Sedan vill jag tacka finansministern för det löfte han gav om att sätta sig ner och fundera på om det inte är tid att göra en ny sparundersökning. Att en sådan behövs visas av det förhållandet, att det i nationalbudgeten står att siffrorna är osäkra. Det finns dock mycket som talar för att den trend som beskrivs längre fram i nationalbudgeten i stort sett är riktig. Jag anser att en sparundersökning är utomordentligt angelägen av två skäl. För det första är den nödvändig med hänsyn till den roll som det enskilda sparandet spelar för samhällsekonomin. I ett läge då vi har kört huvudet i skattetaket kan en ökning av det enskilda sparandet bereda utrymme för utlåning just till nödvändiga investeringar. För det andra kan man på det sättet garantera att det finns kapital för finansiering av den egna kapitalandelen i näringslivet.

Om man inte räknar med någon större privat företagarsektor i framtiden och om man som Clas-Erik Odhner menar att systemet med aktier så småningom kanske helt försvinner därför att företagsamheten finansieras med kollektivt sparande, då bäddar man för ett socialiseringssamhälle. Jag tror det finns många både inom vårt parti och inom herr Strängs parti som inte vill se någonting sådant utan som vill ha en blandekonomi.

Herr talman! Vi hade en gång en fiaansministern som hette Wigforss. I en stor debatt — jag tror det var under de sista krigsåren — om statstjänarnas löner sade han att han inte känt till deras faktiska förhållanden och därför hade vägrat att gå med på lönehöjningar, men nu begrep han bättre. Herr Sträng har påstått att skildringarna av gruvarbetarnas förhållanden skulle varit oriktiga. Nu har verkligheten dementerat honom på ett eftertryckligt sätt. Herr Sträng borde enlig min åsikt säga att han tagit fel i den frågan. När jag säger detta, herr talman, anser jag inte att regeringen bör, som det heter, blanda sig i gruvkonflikten. Frågorna skall lösas av de anställda och företaget, och regeringen kan där inte inta något slags medlarställning, detta så mycket mindre som den ju representerar arbetsgivarparten. Men därav följer också ett stort ansvar. Jag menar att regeringen måste se till att ledningen för det statsägda LKAB tillmötesgår arbetarnas krav att ställa upp till samtal i malmfälten. De argument som har anförts mot sådana samtal är inte hållbara. Om LKAB:s styrelseordförande och verkställande direktör inte vill förstå, att detta är deras skyldighet, bör de ta konsekvensen av sitt handlande och avgå. Regeringen bör också se till att LKAB omedelbart anmäler sitt utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. Herr talman! Från borgerligt håll söker man utnyttja strejken vid LKAB — det har också skett här i debatten — för att misskreditera statsföretagen över huvud taget och för att söka splittra fackföreningsrörelsen. Titta, säger man, hur är det i de statliga företagen! Där går det minsann inte fort att lösa uppkomna konflikter, medan man snabbt kan komma till resultat i Volvo och andra aktuella företag. Det hade säkert inte gått så fort i Volvo heller, om inte gruvarbetarnas strejk hade varit. Man gör sig skyldig till en fantastisk felspekulation på borgerligt håll, om man inbillar sig att gruvarbetarna vill, att LKAB på nytt skall ägas av privatkapitalister. Vad de strejkande arbetarna vänder sig mot är inte, att det finns »för litet> kapitalism i LKAB. Vad man vänder sig mot är, att de statliga företagen övertagit mönstret från den privata sektorn, när de i stället borde gå i spetsen för att skapa en bättre arbetsmiljö och företagsdemokrati. Inte heller kämpar gruvarbetarna för att få en mindre slagkraftig fackföreningsrörelse. De vill i stället ha en mera enig och aktiv facklig organisation. I den riktningen anser också vi, att slutsatserna och lärdomarna av gruvkonflikten måste gå.
Herr talman! Herr Hermansson framförde som sin uppfattning, att regeringen inte skulle lägga sig i denna konflikt, för att sedan bjuda in till en debatt om konflikten. Jag har en viss erfarenhet av förhandlingsarbete, och jag har den absolut bestämda uppfattningen, att om utomstående springer in och framför den eller den uppfattningen i ett utomordentligt ömtåligt läge brukar det sällan underlätta en uppgörelse som ändå måste komma till stånd. Herr Hermansson har det litet lättare härvidlag än vad jag har, och han kan följaktligen prata litet mera ogenerat. Men om vi skulle dra upp en debatt om detta, är det möjligt att det inte skulle vara till någon särdeles stor välsignelse för de av denna djupt tragiska historia drabbade parterna. Låt mig bara säga att när herr Hermansson gör en jämförelse mellan Volvo och gruvorna är att märka, att förhandlingarna i Volvo kunnat skötas av en arbetarpart med rättskapacitet, med laglig möjlighet inom ett lagligt samhälle och lagliga förordningar på detta områ de att träffa avtal. Det är ju den stora tragiken i gruvorna att denna rättskapacitet inte finns och att det för närvarande är en ytterst besvärande diskussion om vem som skall förhandla, vilka det är som skall diskutera och allt vad som hör samman med detta. Jag avstår emellertid i varje fall vid detta tillfälle att gå in i debatten, ty då blir det långa debatter igen. Mitt ställningstagande motiveras av den gamla erfarenhet jag har, att utanförstående kan ha mycket bestämda uppfattningar i den ena eller andra riktningen, men om de är alltför angelägna om att demonstrera dem, brukar det sällan leda till en lösning i det aktuella konfliktfallet. Jag vill återgå till vad vi har debatterat tidigare och vill till herr Hedlund säga, att han ju ändå har — det är jag garant för — över huvud taget lätt att fatta. Herr Hedlund har gått upp i denna talarstol och frågat: Vad menade herr Sträng egentligen? Menade han att vi skulle äta upp maten för u-länderna eller skulle vi inte göra det? Med anledning därav vill jag säga att han nog är den enda i kammaren som missförstod mig på denna punkt. Det är ingen tvekan om det. Herr Holmberg sade att oppositionen får 15 dagar på sig att bedöma ett skatteförslag som finansministern och regeringen med dess medarbetare har haft praktiskt taget obegränsad tid att arbeta fram. Det är klart att detta inte kan bestridas rent tidsmässigt, men jag kan trösta herr Holmberg med att vi har gjort undan nästan allt arbete då han skall sätta sig ned och se på saken. Herr Holmberg behöver alltså inte alls så lång tid för sina funderingar. På frågan, om progressiviteten kommer att skärpas eller ej, kan det inte ges ett entydigt svar. I vissa fall kan det bli skärpning av progressiviteten medan det i andra fall blir fråga om mildring. Detta är det svar jag kan ge. Jag vill i dag inte dra någon slutsats om huruvida slutomdömet kan sägas bli en mildring eller en skärpning. Herr Gustafson i Göteborg bekymrar sg över om det över huvud taget blir möjligt att finansiera den investeringsexpansion som jag aviserat. Det är klart att det alltid är bekymmer med finansieringen men vi räknar ju med en ekonomisk tillväxt. Vi dämpar ned de offentliga investeringarna och den privata konsumtionen som vid fördelningen av den ekonomiska tillväxten är så utomordentligt dominerande, och då bör det finnas realekonomiskt utrymme för den finansiering av industriinvesteringarna som har skisserats.

Herr talman! Under remissdebatten i februari förra året hade jag tillfälle att från rent principiella utgångspunkter något behandla frågan om jämlikheten. Jag refererade då några traditionella invändningar mot den utveckling mot ökad jämlikhet som förekommit under tidigare år och årtionden såsom att stora inkomstskillnader skulle leda till ökat sparande och att de skulle stimulera den enskilde till större arbetsinsatser. Jag trodde emellertid inte att dessa argument skulle dyka upp på nytt i den svenska politiska debatten men det har man nu faktiskt fått uppleva. Under de år som nu gått har jämlikhetskraven konkretiserats på ett högst påtagligt sätt. Den socialdemokratiska partikongressen har ställt alldeles bestämda krav, de tusentals rådslagsgrupperna har tagit ställning och nu senast har det i statsverkspropositionen annonserats en jämlikhetsreform på skatteområdet. Vi vet inte hur den kommer att se ut i detalj, men av vad som framkommit, är det klart att den blir mycket ingripande. Enligt min mening blir ställningstagandet till den aviserade skattereformen det verkliga blodprovet på om man vill låta de välklingande jämlikhetsparollerna förvandlas till verklighet. Av dagens debatt liksom av debatten i allmänhet verkar det som om beslutsamhetens friska hy har fått eftertankens kranka blekhet. Moderata samlingspartiet har väl aldrig varit särskilt entusiastiskt för jämlikhetssträvandena, men folkpartiet har ju tidigare alltid gjort deklarationer om sitt intresse för saken. Nu kan man i Dagens Nyheter av den 16 januari läsa följande som utgör en kommentar till statsverkspropositionens förslag till skattereform : »Omfördelningen av skattetrycket till låginkomsttagarnas fördel kan räkna med stor anslutning i riksdagen. Den kan genomföras utan en kraftig sänkning av vissa tjänstemannagruppers = realstandard. Om herr Sträng siktar till en sådan har han valt en utjämningsmetod som vi tror är olycklig. Den får starkt negativa verkningar för en del inkomstminoriteter men betyder mycket litet för de låginkomstgrupper vars standard bör höjas.» Man frågar sig efter detta uttalande vad som egentligen är meningen. Vilken väg anvisar man? På vilket annat sätt skall jämlikhetsproblemet kunna lösas än genom en omfördelning mellan dessa grupper? Vi frågar oss också i dag vad som är ett auktoritativt uttryck för folkpartiets linje. är man så rädd för att förlora väljare på den högre delen av inkomstskalan att man låter reformviljan stanna vid vackra deklarationer? Som jag tidigare sade har man i moderata samlingspartiet väl alltid varit skeptisk mot jämlikhetssträvandena, men jag trodde ändå inte att de gamla Manchesterliberalargumenten skulle dammas av och komma till användning på nytt under 1970-talet. De flesta har väl tagit del av Svenska Dagbladets utgjutelser om hotet mot den svenska medelklassen, men också i andra organ från moderata samlingspartiet har man uttalat sina bestämda meningar härom. Jag har här en skrift med namnet Forum för det unga högerpartiet. Den har man haft vänligheten att stoppa i min brevlåda. Jag vet inte varför. Vad jag vet har jag inte visat särskilt stort intresse för moderata samlingspartiets ungdomsrörelse. Kanske beror vänligheten på att jag bor på Östermalm, där också en del av mina kamrater har fått samma skrift.

En sak som ofta glöms bort är att låglönerna inte är resultatet av en sned fördelning av de samlade inkomsterna. Lönernas höjd är i stället resultatet av att motsvarande yrkesutövare producerar för litet.> Detta är ju ett slag i ansiktet på de stora grupperna av låglönade yrkesutövare.

Det missnöje och den jämlikhetshets man redan piskat upp ger en fingervisning om hur det kommer att vara beställt med den mänskliga harmonin i det kommande socialistiska samhället.» Det är alltså klara besked om de jämlikhetssträvanden som engagerar en så stor del av folket. Man kan visserligen från moderata samlingspartiet säga att man inte tar ansvaret för det skrivna, det får ungdomsorganisationen stå för, men skriften är ändå utgiven med stöd av det parti som här företrädes av herr Holm berg. Jag anser därför att det kan vara nyttigt för oss att ta upp dessa outrerade resonemang i samband med att vi nu vid denna vårriksdag får ta ett verkligt blodprov på om vi vill gå över till handling efter alla deklarationerna om jämlikhetssträvanden. En annan sak som jag har mött i den politiska debatten och som jag vill anlägga några synpunkter på är den diskussion som förts efter det att länsdemokratiutredningen lagt fram sitt betänkande. Jag representerar visserligen i denna kammare ett norrländskt län, men jag vill ändå påstå att regionpolitiken i större grad är ett rikspolitiskt än ett norrlandspolitiskt problem.

Man riskerar med denna strävan i stället att få ett desintegrerat samhälle, där de olika regionerna söker tävla med varandra om de resurser samhället har som ram för sin verksamhet. Man kan såsom centerpartiet gör naturligtvis också försöka förringa de 1okaliseringspolitiska insatser som gjorts och hävda att det i stort sett bara är oviljan hos de styrande i samhället, d.v.s. här i Stockholm, som gjort att det nu inte finns livskraftiga och stora industrier i varje tätort ute i landet. Mot detta kan dock framhållas att den lokaliseringspolitiska stödverksamheten skapat 15700 nya arbetstillfällen, av vilka 10 000 inrättats inom det s.k. norra stödområdet. De rörlighetsstimulerande åtgärderna, som särskilt från centerhåll så ofta kritiserats, har vidare i stor utsträckning tillfallit norrlänningar, inte bara för flyttning till de södra delarna av landet utan i en fjärdedel eller 25 000 av fallen för flyttning mellan olika platser i Norrland.

Direkt oroad känner man sig många gånger i Norrlandslänen när decentraliseringstanken kommer igen i den debatt som följt på utredningen >Förvaltning och folkstyrelse». Särskilt för de industriellt mindre utvecklade länen i vårt land är ett starkt samhälle, en stat som har förmåga att skapa resurser och att i demokratisk ordning se till att de används till de många människornas fromma, av fundamental betydelse. Utsikterna att föra över resurser till exempelvis norra stödområdet minskar uppenbarligen om planeringen skall ske inom varje län för sig. En utarmning av de statliga resurserna i länen ekonomiskt, personellt etc. innebär en stor risk för stillastående i dessa regioner, vilka till allt annat kommer att få utkämpa någon form av allas krig mot alla, där de rika regionerna blir rikare och de fattiga ännu mer utarmade. Det är möjligt att avsikten med denna strävan till decentralisering av beslutanderätten till exempelvis landstingen är god. Man säger att man vill bredda demokratin, men konsekvenserna kan lätt bli de rakt motsatta. Avrustar man de statliga organen på det regionala planet måste man kompensera detta centralt. I stället för att ha starka statliga organ på en huvudort i respektive län bygger man följaktligen ut den statliga verksamheten i huvudstaden. Även lekmannainflytandet försämras om det ge nomförs en förflyttning av en rad statliga organ till Stockholm. Vad har demokratin och medinflytandet vunnit på den operationen? Jag har svårt att inse att något vunnits då. De som dessutom kräver att landstingen skall överta allt fler av de rent primärkommunala uppgifterna kan åtminstone inte ha en breddning av demokratin som argument. Överförs mer och mer till lands, tingen från primärkommunerna blir det ett mindre antal förtroendemän som kommer att fatta besluten. Härtill kommer den förlust som det innebär att en rad primärkommunala administrativa organ som har byggts upp för viktiga uppgifter blir onyttiga. Vi kan exempelvis se på skolans område, där organ har byggts upp för att sköta viktiga uppgifter men nu skulle bli helt onyttiga, om skolfunktionerna överfördes till landstingskommunala organ. En tredje fråga som i hög grad intresserar allmänheten är frågan om de vilda strejkerna på den svenska arbetsmarknaden — i varje fall har jag fått den erfarenheten när jag deltagit i informationsmöten under de senaste dagarna. Vi bör se något tillbaka när vi försöker analysera situationen. Lagen om kollektivavtal och arbetsdomstol tillkom 1928 under motstånd från arbetarrörelsens sida. Lagstiftningen innebar fredsplikt för parterna. Det blev förbjudet att vidtaga stridsåtgärder för att försöka ändra på gällande avtal eller för att parterna är oense om hur ett avtal skall tolkas. Införandet av föreningsrättslagen år 1936 medförde en förstärkning av arbetstagarnas positior på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadskommitténs arbete ledde sedan fram till Saltsjöbadsavtalet 1938. Där fastställdes principer för lokal och central förhandling. Avtalet skapade så småningom en praxis att staten bör hålla sig borta, bör undvika att ingripa på arbetsmarknaden. Trots att man på socialdemokratiskt håll var skeptisk mot arbetsdomstolen vid dess tillkomst kan det väl sägas att rättstvisterna skötts på ett tillfredsställande sätt. Intressetvisterna har från början lösts lokalt och förbundsvis. Men den solidariska lönepolitiken medförde efter hand mera centralt inriktade förhandlingar, och under 1969 har vi upplevt hur en utpräglad låglönerörelse, ganska hårt styrd, lett fram till de mest betydande steg mot en utjämning av lönerna som vi någonsin tagit. Under årens lopp har samtidigt de demokratiska formerna inom organisationerna utvecklats för att göra organisationerna effektiva i deras arbete. Vad vi i dagarna fått uppleva är något mycket beklämmande — precis som finansministern sade — för båda de inblandade parterna. Det har konstaterats ett betydande avstånd mellan vissa ledare inom fackföreningsrörelsen och medlemmarna i de egna organisationerna. Vi har också mött ett främlingskap hos stora grupper av arbetare i vissa miljöer inom det svenska samhället. även detta är ting som gör oss bekymrade och beklämda. Dessa erfarenheter bör naturligtvis kunna lära oss något, vare sig vi är fackliga ledare, företagsledare eller politiker. Men vad vi skall komma ihåg är att lagstiftningen på detta område kom till under viss vånda och att fackföreningsrörelsens stadgekomplex har skapats i god demokratisk ordning — där redovisas fackföreningsrörelsens många gånger dyrköpta erfarenheter i olika lägen. Jag vill citera ett uttalande av August Lindberg, den gamle LO-ordföranden, från mitten av 1930-talet. Han sade: »Arbetarna måste sammansluta sig, måste samverka för att över huvud taget kunna öva inflytande på arbetsvillkoren. Och denna sammanslutning och samverkan måste vara fortbestående. Den får icke vara tillfällig, spontan eller sporadiskt förekommande. Då förfelar den sitt syfte. Därför måste denna nöd vändiga samverkan fortbevaras inom bestående, fasta organisationer.» Mot denna bakgrund framstår det som synnerligen beklagligt att företrädare för massmedia uppmuntrar de strejkande arbetarnas företrädare liksom företagsledarna att sätta sig över både lagar och stadgar. En av landets mest framstående publicister uttalar: »Vi måste hryta ett förstelnat stadgetänkande och åter sätta den mänskliga värdigheten i centrum.» Det är Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter som i lyriska ordalag menar att man inte kan förödmjuka de strejkande genom att även i fortsättningen respektera lagar och stadgar. Det måste i sanning ses som en ganska märklig insats av en av chefredaktörerna i landets största morgontidning. Vi har väl också många gånger kanske med ett roat leende förvånat oss över alt procedurfrågor inom världspolitiken kunnat ta veckor och månader. Nu har emellertid procedurfrågorna i denna vår mest bekanta konflikt tagit fem veckor och vi har fått uppleva en sådan förbistring inom vårt eget land. Det var just för att hindra uppkomsten av sådana situationer som de gamla fackföreningsmännen skapade bundna stadgekomplex inom sina avdelningar och inom sina förbund. Det finns även en annan sak som medför betänkligheter, nämligen de unga journalisternas beskrivning av arbetsförhållandena vid berörda arbetsplatser. Dessa skildras som om de vore helt enastående i svenskt arbetsliv, vilket de inte är. För många av dessa journalister var tydligen detta den första konfrontationen med kroppsarbetarnas reella villkor i detta land. Industriarbetets villkor är hårda i vårt land, även om de inte är lika hårda som utomlands. Av LO:s medlemmar upplever 80 procent hälsorisker i sitt arbete. På min egen hemort finns ett aluminiumverk — det enda i landet — där arbetsförhållandena sannerligen inte är bättre än i en gruva i Lappland. En klorfabrik vid en pappersmassaindustri är heller ingen behaglig arbetsplats att vistas på. Skillnaden är bara att inkomsten är ungefär hälften av den som utgår på de strejkberörda arbetsplatserna. Herr talman! Jag skall inte fortsätta att beskärma mig och tala om förlusterna för det svenska folkhushållet, om skadorna på vårt anseende utomlands och om liknande saker som vi alla känner till och inser. Jag vill bara till slut säga, att kommer den principen att bli gällande att avtal är till för att brytas, kommer säkerligen också utvecklingskurvan i vårt land på alla områden att brytas brant nedåt. Här har vi alla ett stort ansvar: politiker, företagare, arbetarledare, legalt eller illegalt valda, men i hög grad även massmedias företrädare.

Herr talman! Jag skall inte ytterligare ingå på gruvkonflikten, även om det vore skäl att kommentera partiledarnas ovilja att uttala sig om den stora ekonomiska och politiska fråga som just nu dominerar svenska folkets intresse. Till herr Sträng vill jag bara kort replikera att regeringen eller riksdagen inte kan betraktas som en utomstående part när det gäller ett statsföretag som LKAB. Regeringen företräder ägarintresset och har ett stort ansvar för konfliktens lösning. Men regeringen kan däremot inte, som jag framhöll, blanda sig i konflikten som en oberoende medlare. Den här skillnaden ville finansministern inte låtsas förstå, men det är den som är väsentlig. Inte heller ville herr Sträng ta chansen att nu säga vad han anser om gruvarbetarnas förhållanden. Var det riktigare av honom att göra det på Arosmässan, när han satte i tvivelsmål de realistiska skildringar som finns om läget för gruvarbetarna? upp en del av dessa problem. Det var bra att han gjorde det, eftersom han efter mig var den förste som i debatten försökte tala om de frågor som just nu intresserar de flesta människor i vårt land. Ingångna överenskommelser och avial skall hållas, säger man. Ja, men vi bör observera att det är arbetsgivarna som i de flesta fall bryter avtalen. De söker — vilket påpekats av LO:s ordförande utnyttja fredsplikten för att hindra rimliga förbättringar och lösningar i rimlig tid av problemen. Det försiggår ständiga förändringar inom företagen som utnyttjas för att försämra arbetarnas ställning, om de inte sätter sig till motvärn. Det är mot den bakgrunden man måste se den pågående rörelsen ute på arbetsplatserna. Den måste sättas in i ett större sammanhang med hänsyn till de stora förändringar som har ägt rum på olika områden i vårt samhälle under det senaste århundradet. Själva takten i utvecklingen har emellertid pressats upp de senaste åren. Jag vill erinra om att redan år 1848 kunde Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet skriva, att bourgeoisin-kapitalisterna »under sitt knappt 100-åriga klassherravälde skapat mera jättelika och kolossala produktivkrafter än alla de föregående generationerna tillsammans». De ställde också den retoriska frågan: »Vilket tidigare århundrade anade att sådana produktivkrafter slumrade i det samhälleliga arbetets sköte?» Men de klarlade även hur denna snabba ökning av produktionen byggde på en hänsynslös exploatering av det mänskliga arbetet och hur under själva utvecklingsprocessen motsättningarna i samhället ofrånkomligt skärptes. »De borgerliga förhållandena har blivit för trånga för att rymma den av dem skapade rikedomen», fastslog de. Vad som sålunda skrevs för ett sekel sedan kan med ännu större rätt framhållas i dag. Elektronik och automation tillämpas alltmera. De fysikaliska, kemiska och biologiska processerna kan i allt större utsträckning ställas i människans tjänst. Väldiga teknologiska och organisationsmässiga problem kan framgångsrikt lösas, vilket framgår av t.ex. månfärderna. Atomkraften kan utnyttjas för skapande liksom för destruktiva syften. Tillväxten av produktivkrafterna under det senaste århundradet är enorm. Samtidigt tvingas vi emellertid konstatera att grundläggande problem som gäller fördelningen av de framställda rikedomarna såväl inom nationerna som i världen som helhet inte kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt. Väsentliga frågor som rör mänsklig samlevnad och den arbetande människans villkor i själva produktionsprocessen är alltjämt olösta. De som utför det produktiva arbetet tvingas i många fall göra detta med utgivande av liv och hälsa. Under de närmaste tio åren kommer i Sverige 5 000 arbetare att dö genom olycksfall i arbetet, 23 000 att invalidiseras, 11/, miljoner att skadas och var tionde arbetare att knäckas av produktionen. Så ser situationen ut inför 1970-talet, om ingenting radikalt görs för att förbättra företagshälsovården och arbetarskyddet. I dag får de anställda själva betala för sin nedslitning, medan företagen betalar nedslitningen av maskinerna. Det finns en arbetarskyddslag, men den tillåter i all sin tänjbarhet större hänsynstagande till maskiner och utrustning än till människorna. Maskinerna utformas efter profithänsyn. För arbetsköparna är det billigare att byta ut förslitna människor än miljöförstörande maskiner. Många arbetare anser att arbetsplatsmiljön har försämrats under senare år. Den tekniska utvecklingen styrs av företagens jakt efter ökad profit. Prestationslöner baseras på MTM, UMS och liknande utstuderade ackordskonstruktioner. Arbetarna tvingas till en upp pressning av arbetstempot för att bibehålla förtjänstläge och standard. Detta sker ofta på bekostnad av fysisk och psykisk hälsa. För många känns arbetet på grund av dessa förhållanden olustbetonat och negativt. Det liv som många arbetare tvingas leva i sin arbetsmiljö motsvarar inte deras uppfattning om vad som borde höra till de mänskliga rättigheterna. Vårt parti har vid upprepade tillfällen också här i riksdagen riktat uppmärksamheten på dessa förhållanden. Vi har krävt en radikal förändring av företagshälsovård och arbetarskydd, av de lönearbetandes möjligheter att själva bestämma över arbetsmiljön och av deras inflytande inom företagen. Vi har därvid försökt uttrycka de uppfattningar och krav som finns på arbetsplatserna och i arbetarnas organisationer. I dag är man både inom företagen och inom byråkratin något mer benägen än tidigare att lyssna till arbetarnas önskemål — det goda har gruvarbetarnas strejk redan fört med sig. Det finns emellertid anledning att erinra om att varken problemen eller kraven på andra och bättre förhållanden är helt nya. När det gäller gruvorna har arbetarna själva många gånger tagit upp dessa problem till behandling på fackföreningsmöten och fackliga kongresser. Skönlitterära författare som Kurt Salomonson och sedan Sara Lidman har belyst dem på ett inträngande sätt. Från regeringshåll har det tidigare sagts att dessa skildringar inte skulle vara riktiga. Verkligheten har eftertryckligt dementerat sådana påståenden. Från textilindustrin och verkstadsindustrin liksom från andra företag finns både fackliga och litterära vittnesbörd om att förhållandena är oacceptabla för arbetarna. Den vetenskapliga undersökning som har gjorts om de s.k. vilda strejkarna inom metallindustrin under efterkrigsåren har avslöjat de spänningar och konflikter som råder inom företagen men som man länge har försökt mörklägga och dölja under talet om välfärdssamhället. Jag vill också erinra om att det finns mycket utförliga undersökningar som har utförts bland Landsorganisationens medlemmar och som visar att problemen med hälsorisker och hänsynslös behandling av arbetarna är vanliga och i den meningen normala inom de kapitalistiska företagen i Sverige. Jag har nyss anfört siffror som visar den faktiska frekvensen av olycksfall i arbetet. En undersökning av LO-medlemmarnas egen uppfattning om hälsoriskerna på arbetsplatsen, redan nämnd av herr Martinsson i hans anförande, anger att 82 procent av arbetarna ansåg hälsorisker förekomma, därav 41 procent i hög grad. De riskfaktorer som dominerar är belastning, buller och drag. Man finner en tendens till ökad besvärsfrekvens i större företag jämfört med mindre. Några fack kan särskilt nämnas. 70 procent av byggnadsarbetarna känner besvär av belastning, d. v. s. belastande arbetsställningar och tunga lyft. 74 procent av gruvarbetarna anger hörselskador. Av hela antalet arbetsplatser inom alla näringsgrenar anges omkring hälften ha bullernivåer som är riskabla. Hörselmätningar visar att 50— 75 procent av alla arbetare har mer eller mindre uttalade tecken på hörselskador. Minst 30 000 människor arbetar i silikosfarlig miljö o. s. v. Hur många direktörer och byråchefer har hörselskador eller tvingas att förlyfta sig? Hur är det med bullerskadorna och silikosriskerna på den arbetsplast där vi nu befinner oss? Man tvingas konstatera att vi fortfarande har två samhällen i detta land: ett för fåtalet och ett annat för dem som utför det produktiva arbetet. Hur är det med tryggheten för arbete och inkomst? Om dessa förhållanden har två undersökningar gjorts inom Landsorganisationen med några års mellanrum. En jämförelse visar att en påtaglig försämring av arbetarnas förhållanden har ägt rum. Under perioden 1966—april 1968 blev drygt 350 000 av LO:s medlemmar förflyttade till ett annat arbete inom det företag där de arbetade. Av dessa fick 50 000 ett arbete som upplevdes som sämre — det handlade här om tvångsförflyttningar. Under samma tidsperiod blev drygt 80 000 LO-medlemmar årligen tvungna att försöka skaffa sig ett nytt arbete på grund av uppsägningar, permitteringar och arbetsnedläggelser. Nära 40 procent tvingades acceptera ett arbete med sämre förtjänst. Det sägs nu på en del håll att det är den tekniska utvecklingen som skapar problemen. Det är en ofullständig och därför felaktig analys. Det är inte den nya tekniken i och för sig som skapar missförhållandena, utan det är tekniken underställd och utnyttjad av de kapitalistiska ägandeoch maktförhållandena. Förbiser man att det är kapitalismen som skapar problemen så begriper man ingenting av de processer som i dag pågår i det svenska samhället. Det talas ibland om den storartade utveckling som försigått i Sverige och som skulle vara så enastående jämfört med utvecklingen i andra länder. Och visst har den svenska arbetarrörelsen varit framgångsrik på en rad områden. Men det är också ett faktum att det kapitalistiska systemet i sina grunder består. Vad som hänt under de senaste årtiondena är bl.a. att ägaroch maktkoncentrationen ytterligare = tilltagit inom näringslivet, vilket försvårat — inte underlättat — den socialistiska arbetarrörelsens strävanden. Arbetsköparnas maktställning är i allt väsentligt orubbad. Kapitalägarna är fortfarande allenarådande i kraft av ägandeförhållandena. Arbetsköparparagrafen 32 gäller alltjämt. Inom företagen har man konserverat och t.o.m. skärpt maktutövningen, ordergivningen och de disciplinära förhållandena som i mycket liknar vad som förekommer inom militära apparater. Jag tror att det kommer att vara utomordentligt betydelsefullt för hela den svenska arbetarrörelsen att dra de riktiga slutsaterna både av gruvarbetarstrejken och andra aktuella konflikter. De statliga, kommunala och kooperativa företagen måste på allvar bli föredömen när det gäller alla frågor som rör de anställdas förhållanden — löner, arbetsmiljö, inflytande o. s. v. Den fackliga rörelsen måste ompröva hela det farliga läge som den kommit in i och som bl.a. innebär att den är bunden av överenskommelser i klasssamarbetets anda. Sammanhållningen och slagkraften måste stärkas genom arbetsformer där medlemmarnas beslutanderätt ersätter byråkrati och toppstyrning. Viktiga hinder, som måste undanröjas, finns såväl i gällande lagstiftning som i bestämmelser som Arbetsgivareföreningen dikterat. § 32 måste snarast bort. Vi hävdar att de inskränkningar i demokratin som den innebär lämpligen kan avskaffas genom en lagstiftning som förbjuder avtalsbestämmelser av detta slag. Paragraf 3 i statstjänstemannalagen står också i vägen för företagsdemokratin och bör avskaffas. Gällande kollektivavtalslag fungerar i verkligheten som en klasslag riktad mot lönearbetarna. Den kan man inte ha kvar. Rätten att strejka är en demokratisk rättighet som bör tryggas av lagstiftningen. När det gäller arbetsmiljön måste den nuvarande eftersläpningen av skyddet för människan i produktionen i förhållande till tekniken i övrigt snabbt övervinnas. Vi föreslår att riksdagen av de tekniska och vetenskapliga experterna och institutionerna i vårt land beställer ett på systemanalys byggt nedtrappningsprogram — i första hand för 1970-talet — för de viktigaste och mest förödande hälsoriskerna i arbetet. Det ta kan ske branschvis med tidpunkter för genomförande av de olika skyddsnivåerna. Att genomföra ett sådant program förutsätter givetvis en samordnad facklig och politisk kamp av arbetarrörelsen. Gruvarbetarnas förhållanden och reaktioner måste emellertid också sättas in i ett annat sammanhang, nämligen i hela den skadliga och felaktiga utveckling som ägt rum på regionoch miljöpolitikens område. Svappavaara uppe i Norrbotten i malmfälten har i debatten använts för att illustrera hur man inte får bygga ett nytt samhälle. Den lokaliseringspolitik som förs har lett till svåra konsekvenser just för övre Norrlands befolkning. Jag vill erinra om några fakta. Skogslänen har under perioden 1961—1968 minskat sin befolkning med över 40 009 invånare samtidigt som riket som helhet ökat sitt invånarantal med nära 450 000. Nettoutflyttningen ur skogslänen under samma period är mycket större och har uppgått till i runt tal 100 000 människor. Trots den mycket allvarliga befolkningsavtappningen har den sociala och lönemässiga situationen i skogslänen i inget avseende lättat. Samtidigt med avfolkningen har tvärtom arbetslösheten förvärrats. De lönepolitiska effekterna av omflyttningen har tvärtemot den officiellt hyllade teorin blivit ogynnsamma för skogslänens befolkning. Deras löneläge har tydligt försämrats jämfört med storstadsområdena. I Norrbotten har en mycket kraftig försämring ägt rum. Detta ger en klar bakgrund till gruvarbetarnas akuta missnöje. De statliga åtgärderna har på inget sätt varit utformade efter lägets krav. Skogslänen har blivit styvmoderligt behandlade både vad det gäller omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och deras kvalitet. Lokaliseringsstödet har sedan det inrättades 1965 i allt mindre utsträckning gått till det s.k. norra stödområdet, medan det undan för undan ökat till andra områ den i landet. Den nuvarande politiken syftar till en fortsatt avfolkning av Norrland. Mot bakgrunden av de enorma och mångsidiga regionalpolitiska problemen är det anmärkningsvärt att den nya lokaliseringsutredningens första del, avlämnad av landshövding Lemne, endast föreslår ett fortsättande av samma linje som hittills. De nya inslagen är av underordnad betydelse. Någon som helst vändning i Norrlandspolitiken är inte påtänkt. Linjen synes klar: avfolkningen i skogslänen och koncentrationen till storstadsregionerna skall fortsätta. Monopolkapitalets vinster skall även i fortsättningen vara viktigare än den totala - samhällsekonomiska <:kalkylen. Maktkoncentrationen och anpassningen till kapitalets vinstbehov skall föras vidare. Vi kan inte godkänna en sådan politik. En växande del av den allmänna opinionen kräver en helt ny regionpolitik. Enligt vår åsikt måste denna syfta till att åt varje län garantera en utveckling som är ägnad att skapa full och effektiv sysselsättning åt en befolkning svarande mot minst 1965 års faktiska nivå. Vi måste få en medveten regionalpolitisk styrning av alla företagsetableringar. Den ekonomiska nettotillväxten måste styras till andra regioner än storstäderna och lokaliseringsfrågorna lösas mot bakgrunden av en total samhällelig kostnadskalkyl. För Norrlands utveckling framlägger vi i motion ett särskilt program. Vårt partis synpunkter på den framlagda budgetens såväl utgiftssom inkomstsidor kommer i övrigt att framgå av framlagda motioner. Jag skall här inte göra någon katalog över våra förslag utan bara beröra ett par huvudfrågor, där vi anser en särskild satsning speciellt nödvändig. Det ena området gäller utbyggnaden av daghemmen och kostnadsfrågorna för stat och kommun. Vi noterar med :illfredsställelse den höjning som före slås av driftbidragen till barnstugorna men anser att en hårdare satsning är nödvändig. Man bör snabbt komma fram till en sådan ordning att staten betalar åtminstone hela lönekostnaden vid daghemmen vilken nu beräknas till ca 79 procent av de totala kostnaderna. Höjning bör successivt ske till denna målsättning, och i år borde man kunna klara åtminstone 60 procent av denna. Vidare behövs en flerårsplan för utbyggnaden av daghemmen. Vi anser att målsättningen 150 000 nya daghemsplatser på fem år är ett minimum. Dessa krav ställs utifrån den principiella uppfattningen att daghemsfrågorna inte gäller enbart familjer med förvärvsarbetande mödrar utan är allmänna frågor som gäller barn och föräldrar över huvud taget. Daghemsplats bör liksom skolplats vara en demokratisk rättighet. Det andra området gäller folkpensionärernas läge och pensionsåldern. Vi anförde redan förra året kritik mot den beslutade planen för pensionstillskott såsom otillräcklig. Uppfattningen kvarstår. Vi har också under en rad år krävt såväl förbättrade regler för förtida pensionsuttag som sänkning av pensionsåldern både allmänt och specielit för hårt arbetande yrkeskategorier. En rörlig pensionsålder, så att den som är nedsliten och vill gå i pension redan tidigare än vid 67 år kan göra detta utan förluster på pensionens storlek, såväl som rätt och möjlighet att stanna kvar i arbetet för den som vill och orkar det, anser vi vara riktig. En viss förbättring sker nu. Men en allmän sänkning av pensionsåldern till 65 år är också tvingande nödvändig. Den krävs av medicinska och sociala skäl för många som slitit hårt hela sitt liv. Mot detta krav anför man nu kostnadssynpunkter. Det är ett ensidigt betraktelsesätt. Det handlar om en bättre fördelning av både arbete och inkomster i samhället. Skulle det svenska samhället inte ha råd att låta utslitna människor få en välförtjänt vila? Det är ett cyniskt betraktelsesätt som gömmer sig bakom de statsfinansiella argumenten. Det sägs från regeringshåll, och det har upprepats här av finansministern att årets budget är en stram budget och att den är en reformbudget. Påståendena går inte riktigt ihop. För min del har jag alltid trott att ordet reformbudget innebär att nya reformer presenteras. Några sådana finns inte alls i årets finansplan. Jag måste därför konstatera att regeringspartiets anspråk på en reformbudget har minskat på ett illavarslande sätt. Stram är däremot finansplanen — det kan jag hålla med om. Den söker inte utnyttja det utrymme som faktiskt skapats genom de ökande statsinkomsterna för en medveten reformpolitik. Anspråken på budgetens finanspolitiska verkningar som medel för att underlätta den kapitalistiska utvecklingen har starkt ökat från regeringens sida. Herr Sträng nöjer sig inte med att i realiteten skattefinansiera alla vanliga utgifter plus alla investeringar; han vill också åstadkomma ett statsfinansiellt nettosparande som beräknas uppgå till över 2 miljarder kronor. Detta är den verkliga effekten av den framlagda finansplanen. Denna ytterst strama finanspolitik skall möjliggöra lättnader i kreditpolitiken, d.v.s. bereda ökat utrymme för de privatkapitalistiska företagen. Investeringar i nya produktionsmedel är nödvändiga i varje samhälle som inte vill stagnera, men den politik regeringen vill föra innebär att man medvetet sänker medborgarnas konsumtion för att de privata företagen skall kunna göra investeringar om vilka man inte vet om de är fågel eller fisk. I det avseendet tycker jag att finansministerns och regeringens s.k. ambitionsnivå är utomordentligt låg. I den offentliga debatten har man nu kommit fram till ett betraktelsesätt där man skiljer mellan investeringar och produktion efter deras nyttighet re spektive skadlighet — exempel är miljövårdsdebatten, reklamdebatten, hela diskussionen om det s.k. konsumtionssamhället. Vi anser att också den statliga budgetpolitiken skall utnyttjas i detta syfte. Herr Sträng följer emellertid gamla liberala maximer och anser det vara en fördel om det blir investeringar över huvud taget, oavsett vilken produktion det gäller. Ett sådant betraktelsesätt kan vi inte godkänna, och därför kan vi inte heller godkänna grunderna för årets finansplan. I skattefrågorna har vi upprepade gånger i riksdagsmotioner och kongressbeslut krävt dels övergång till särbeskattning, dels en omfördelning av skattebördan så att denna lättas för de lägre inkomsttagarna och mera läggs på högre inkomsttagare, stora förmögenheter, arv, bolag m.m. Formellt kunde det alltså tyckas som om vi borde vara relativt tillfredsställda med de principer som finansminister Sträng uppger skall ligga till grund för hans ofullbordade eller hemliga skattesymfoni. Huvudorsaken till att vi ändå är kritiska är emellertid att vi fruktar att den planerade höjningen av mervärdeskatten skall, i varje fall i perspektiv, omintetgöra de sänkningar av de direkta skatterna som har aviserats.

På denna väg vill vi genomföra en större skattesänkning netto för de lägre inkomsttagarna än vad regeringen förklarar sig vilja göra med sin mycket riskabla och osäkra metod. Vi är över huvud taget kritiska mot den överflyttning av skatteuttag från direkt till indirekt beskattning som har ägt rum och som ännu mer accentueras genom regeringens nya skatteförslag. Det är en utveckling åt fel håll, eftersom de indirekta skattehöjningarna alltid hårdast drabbar de lägre inkomsttagarna, såsom socialdemokratin under tidigare, nu historiska skeden mycket riktigt betonade. Herr talman! En särskild utrikesoch handelspolitisk debatt kommer att äga rum, och till dessa frågor skall jag därför endast göra några korta påpekanden. Vårt parti har betonat sitt intresse för nordisk ekonomisk samverkan men samtidigt starkt framhållit att denna inte får brukas som någon brygga till EEC. Med hänsyn härtill har de senaste månadernas diskussion inom och mellan de nordiska länderna följts av oss med stort intresse. Jag skall inte mer utförligt kommentera denna diskussion i dag utan bara rikta en uppmaning till regeringen: Se till att inledningen till den föreslagna traktaten om Nordek snarast blir reviderad i ett väsentligt stycke! Där står nu att det nordiska samarbetet skall utformas »så att det underlättar de fyra ländernas deltagande i eller samarbete med en utvidgad europeisk marknad>. Det innebär i klartext: med EEC. Den satsen bör helt utgå. En sådan förändring skulle bidra till att undanröja existerande hinder för att uppnå det åsyftade nordiska ekonomiska samarbetet. Att hjälp ges till nödlidande människor i Nigeria och i andra länder har vi givetvis ingenting emot. Tyvärr förefaller vissa hinder för svenska hjälpinsatser för befolkningen i Nigeria ha uppstått genom tidigare handlingar av enskilda svenska medborgare och organisationer. Förenta staternas anfallskrig och folkmord mot det vietnamesiska folket fortsätter. Att utveckla solidaritetsrörelsen med Vietnams folk är därför alltjämt en avgörande uppgift. Sverige bör snarast uppta diplomatiska förbindelser med den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam. Sammanlagt 26 länder har hittills tagit detta steg — det senaste var Tanzania — och vi behöver sålunda inte stå ensamma, om det är vad man fruktar. Att ett bistånd med 25 miljoner kronor till Demokratiska republiken Vietnam beräknas i årets budget att omedelbart utgå under budgetåret är ett framsteg för solidaritetsrörelsen. Det beräknade kreditbiståndet med 50 miljoner kronor Per år bör enligt vår uppfattning också utbetalas redan under nästa budgetår. Det finns ingen anledning att göra någon skillnad mellan de båda anslagen. Behoven är oerhörda i det krigshärjade landet, och det finns ingen som helst anledning att ytterligare fördröja den nödvändiga biståndsinsatsen.

Herr talman! Finansministern och regeringen har infört en ny Princip när det gäller att presentera en ny reform i och med det sätt på vilket man för fram förslaget till skattereform. Kortfattat och schematiskt redovisar finansministern vaga konturer av konstruktionen till den kanske största skattereform som kanske någonsin har genomförts här i landet. Vi har ju hittills tillämpat en princip som har inneburit parlamentarisk utredning, offentlig debatt, remissförfarande och att regeringen därefter på grundval härav framlagt förslag till riksdagen. Den regeln har fått gälla många små dellösningar på olika områden. Vi känner väl igen hurusom man i utskott och i riksdagsskrivelser har sagt ifrån att en fråga måste utredas, innan beslut kan fattas. Det är anmärkningsvärt att finansministern och regeringen inte har velat använda den metoden i denna fråga. Var och en som tror på nödvändigheten av öppen och offentlig debatt som ett avgörande underlag för demokratiska beslut måste beklaga och klandra den nya metod som regeringen här använt. Jag kan se tre skäl till att regeringen valt denna metod.

Det andra skälet kan mycket väl vara en utlöpare till det första. Genom hemlighållandet av alla de mängder av tekniska och materiella lösningar, som denna skatteomläggning måste rymma, till dess att propositionen överlämnas till riksdagen blir riksdagens möjlighet att påverka utformningen ytterligt begränsad. Det blir några korta dagar som riksdagen har till förfogande för granskning och motförslag. Den tiden skall jämföras med de månader som finansministern och hans stora medarbetaroch expertstab har måst använda. Målsättningen för omläggningen redovisades ju redan tidigt i höstas. Jag hörde hur finansministern förklarade, att om han över huvud taget skulle hinna få fram förslaget i rätt tid under vårsessionen finge han och hans medarbetare slita intill den mänskligt möjliga gränsen. Den tid som man behövt där skall jämföras med den tid som ställts till riksdagens förfogande. Det är ju ändå en avgörande skillnad från den intresserade allmänhetens och från riksdagens synpunkt mellan att granska ett regeringsförslag mot bak grund av en offentlig utredning, som har varit på remiss, och att pröva ett regeringsförslag såsom det uppenbarligen kommer att presenteras i denna fråga. Den anmärkningen tycker jag att till och med den allra mest regeringstrogne socialdemokrat i denna kammare borde kunna ansluta sig till. Den tredje orsaken till regeringens handlande i denna fråga kan mycket väl vara dess egen tidigare försumlighet. År efter år har vi från centern rest kravet att lätta de lägre inkomsttagarnas skattebörda. Men regeringen och socialdemokratin har fortsatt sin passivitet. Man har gjort det till en fråga om resurser, och vi har, när vi har rest dessa krav, beskyllts för överbudspolitik. Så sent som under förra riksdagen var detta finansministerns argumentationslinje i ett interpellationssvar till mig angående de allra lägsta inkomsttagarnas skattesituation. Men nu säger herr Sträng att hela operationen är en omfördelningsfråga och att transaktionen skall gå jämnt upp och att den inte får någon finanspolitisk effekt. Möjligheten har ju stått till buds hela tiden, och då måste det alltså varit en fråga om viljan, en fråga om förståelse för nödvändigheten av att i jämlikhetens intresse vidta de här åtgärderna. Denna bristande vilja, denna försumlighet under årens lopp, skapade till sist en situation så akut att regeringen inte vågade använda den vanliga metoden. Det är ju val om några månader. Som vanligt är regeringsbänken tom, men måhända har regeringen kunskapare som kan överbringa enskilda riksdagsmäns önskemål. Det skulle nämligen vara intressant om någon inom regeringen vill tala om vilka motiv som väglett regeringen när den bröt en så gammal och av alla vedertagen praxis. I finansplanen redovisar som sagt finansministern den huvudsakliga viljeinriktningen, en omfördelning till låginkomsttagarnas förmån. Det är en bra utgångspunkt. Vi får också veta vilka huvudsakliga komponenter som herr Sträng använder sig av, nämligen höjd mervärdeskatt, borttagande av kommunalskatteavdraget, obligatorisk särbeskattning, ändrade <statsskatteskalor, ändrade grundavdrag m.m. Men de faktiska verkningarna i olika inkomstlägen är tills vidare fördolda liksom det är fördolt hur de olika komponenterna i det nya förslaget avvägs mot varandra. I höstas fick vi veta att skattelättnaderna skulle avse människor i inkomstlägena 15 000—30 000 kronor. För vår del har vi framhållit att stora grupper med inkomster under 153 000 kronor i dag har en orimlig skattebörda i förhållande till sina inkomster. Häromdagen fick jag en fotostatkopia av en skattsedel och har den nu med mig. Jag tycker att detta enda exempel säger rätt mycket om situationen. Det rör sig om en kvinna som är född 1909 och som med stöd av landstingets vårdbidrag vårdar en annan, sjuk människa. Ersättningen för detta arbete uppgår till knappt 3 000 kronor som är landstingets vårdbidrag. Därutöver har hon fri mat och bostad för sitt arbete. Hon har deklarerat i vanlig ordning och fick nu sin slutskattesedel vari man reser kravet på henne att hon med den kontanta inkomsten under året på knappt 3000 kronor skall betala 691 kronor i skatt. Detta är ju fullständigt orimligt eftersom den skattekraften inte finns. Men vilka blir verkningarna för människorna i denna situation? Ja, en sak vet vi: de kommer att drabbas av mervärdeskattehöjningen på 4 procent, och i den här kvinnans fall blir det 4 procent på hela konsumtionen. För övrigt har det inte gått att få några besked. Enligt vår mening skall dessa grupper under 15000 i inkomst inte bara kompenseras för mervärdeskatthöjningen, de skall också ha en rejäl skattelättnad. Får de inte det, blir varje tal om större jämlikhet en chimär. De suddiga resonemang som finans ministern för om den s.k. mjukare övergången till särbeskattning ger inget som helst besked om verkningarna för de faktiskt sambeskattade, t.ex. lantbrukare, handlare och andra småföretagare, där båda makarna är sysselsatta i företaget men detta inte har bolagets form. Jag känner till många familjeföretag där kvinnornas arbetsinsats sannerligen inte står någon annans efter, och de frågar sig nu om de för att få skatterättvisa skall bli tvungna att sluta i det egna företaget och ta arbete hos någon annan — om det finns annat arbete att få i närheten. Eller skall skatteinstrumentet användas för att ytterligare påskynda den s.k. strukturrationaliseringen inom jordbruk och andra mindre företag? Den strukturrationaliseringen går ju så snabbt att vi gång efter annan blir informerade om de personliga bekymmer de enskilda individer råkar i som drabbas av den. I de flesta fall är deras svårigheter stora nog ändå, och de får ofta nöja sig med låga inkomster. På tröskeln till 1970-talet tror jag vi har skäl att vänta oss, att samtidigt som vi individuellt och som kollektiv kommer att vara angelägna om att förbättra den ekonomiska standarden kommer vi att få en mycket inträngande diskussion om standardinnehållet. Vi har skäl att noga klargöra för oss vad en mätbar ekonomisk vinst i dag för med sig i form av miljökonsekvenser i vidaste mening för morgondagen. Vi har skäl att analysera och klargöra vad vi menar med det ofta använda begreppet effektivitet. De <teknisk-ekonomiska aspekter som hittills har fått dominera måste underordnas en vidare målsättning där människan, hennes behov och förutsättningar sättes i centrum. Både ur den enskildes och ur samhällets synpunkt är det sannerligen från alla sidor sett dålig effektivitet att låta produktionsprocessens metoder och tempo leda till en nedslitning av det mänskliga materialet. Påfrestningarna i arbetsli vet, i skolan, i trafiken o.s.v. är i dag av sådan storleksordning att allt fler av oss inte orkar, inte klarar det. Läkare och forskare påstår också att en tredjedel av våra sjukdomar här i landet kan hänföras till stressåkommor, och att kalla detta välståndssjukdomar är verkligen ingen lösning på problemen. Vi har skäl att undersöka om det sätt på vilket vi för närvarande mäter den ekonomiska utvecklingen genom att läsa av bruttonationalprodukten verkligen är användbart om vi vidgar vår målsättning. I början av 1960-talet tog vi upp dessa frågor och krävde aktiva insatser för att komma till rätta med utvecklingen. Vi framhöll också nödvändigheten av ett miljöpolitiskt handlingsprogram där även den inre miljön, människans hela livssituation, kommer till uttryck. Jag föreställer mig att det i dag är många som ångrar de spydigheter som då riktades mot våra förslag och propåer. I det programarbete som pågår inom centerpartiet har dessa frågor fått en central plats. Det är människan själv, hennes behov och förutsättningar, som är den centrala utgångspunkten för det samhälle vi vill bygga. Det gäller att tillgodose det trygghetsbehov i vidaste mening vi alla som enskilda individer, vad vi än säger, ändå bär på. Alltså är det inte bara fråga om det i dag mätbara behovet av ekonomisk trygghet. Det gäller också det, men inte bara det. Hit hör också de villkor vi skapar åt oss själva och åt våra efterkommande genom vår påverkan på den yttre miljön. Hit hör även våra samlevnadsregler, de etiska regler som skall vara normerande för samvaron i det samhälle som vi gemensamt bygger. Det uttalas i det programförslag som nu är ute på remiss i centerrörelsens samtliga avdelningar och distrikt, att dessa regler skall grundas och bygga på den människouppfattning som kristendom och humanism representerar. Utan de grundläggande värderingar som bygger under uppfattningen om alla människors lika värde, respekten för den enskilde, skyldigheten att ge vår nästa som är i svårighet den hjälp vi är mäktiga, blir vår samlevnad inte uthärdlig. Därutöver skall det emellertid sägas att trosupplevelsen, den personliga gudstron, inte kan påverkas av politiker, politiska partier och samhället. Den måste vara en helt personlig angelägenhet. Men det är lika angeläget att slå fast att respekten för den enskilde måste få gälla oinskränkt för den som upplever gudstron så som den för honom eller henne avgörande trygghetsfaktorn. Ett annat frågekomplex som kommer att få stort utrymme i 1970-talets allmänna debatt är människornas krav på ökat inflytande över de beslut som fattas i olika samhällsorgan, inom organisationslivet, inom näringslivet o.s.v. Vi måste väl medge att det funnits tendenser till ett slags svensk förnöjsamhet för att inte säga stolthet över den uppbyggnad vårt representativa system fått. Det är säkerligen också riktigt att uppbyggnaden av vårt representativa system ur teknisk och formell synpunkt tål jämförelse med situationen i vilket annat land som helst. Men utvecklingen under senare tid ger klart besked om att detta är helt otillräckligt, och det är egentligen inte förvånande. Allt fler människor får allt bättre utbildning, bättre telekommunikationer, möjligheter till resor och på annat sätt bättre förutsättningar än tidigare att med gott underlag delta i besluten. Det kan inte förnekas att det under den tid som det inträffat så mycket i dessa avseenden också ägt rum en utveckling mot ökad centralisering av beslutsprocessen. Tiotusentals verksamma kommunalmän blir överflödiga. Omläggningen till större enheter inom organisationslivet ger samma effekt, och utvecklingen mot stora företagsenheter ökar i praktiken avståndet mellan beslutsfattarna och arbetarna, de som på ett avgörande sätt får sin situation påverkad av besluten. För vår del är vi övertygade — det har präglat vårt arbete och präglar i hög grad förslaget till nytt partiprogram — om att en stabil demokratisk utveckling förutsätter en ökad decentralisering av beslutsprocessen. En sådan måste genomföras inom samhällsförvaltningen — det är ju på detta område vi som politiker har de största möjligheterna att påverka utvecklingen — men den är lika nödvändig inom organisationerna och inom företagen. Det är mot denna bakgrund vårt krav på en utvecklad länsdemokrati skall ses. Härvidlag föreligger uppenbarligen en fundamental skillnad mellan regeringen, d.v.s. socialdemokratin, å ena sidan och centern och folkpartiet å andra sidan. Denna skillnad markerades också nyss av herr Martinsson. När det gäller den översiktliga planeringen i länet innebär regeringens metod att människorna i länet skall välja riksdagsmän, vilka i riksdagen kan begära besked av regeringen, som i sin tur infordrar redovisning av länsstyrelse och landshövding i länet. Det är många led i detta redovisningsansvar. För vår del vill vi ha en ordning som innebär att befolkningen i länet av sina valda landstingsmän kan kräva direkt redovisningsansvar. Man kan väl säga att båda systemen fyller formella krav på representativ demokrati, men med tanke på befolkningens faktiska och praktiska möjligheter att påverka besluten kan det knappast råda några delade meningar om vilken metod som är den överlägsna. Det är självklart, herr Martinsson, att vi måste fatta centrala politiska beslut som bas och som ram för åtgärder på lägre nivå, men den ständiga strävan skall vara att lägga så många beslut som möjligt så nära de berörda som möjligt. Intill dess att statsmakterna utfärdar dessa centrala baseller rambeslut, t.ex. för en regionalpolitisk mål sättning, lär länsstyrelsen, förstärkt med lekmannarepresentation, inte vara bättre ställd än exempelvis ett organ inom landstinget. Eller också menar herr Martinsson och övriga socialdemokrater att det hela tiden skall vara så att de organ, som har det direkta ansvaret för planeringsfrågorna, fortlöpande skall vara beroende av instruktioner från kanslihuset om hur man där vill ha det. Och är det så, kommer ju den fundamentala skillnaden ännu mera till uttryck. Vi säger: Det är en självklarhet att vi skall fatta centrala politiska beslut som utgör basen och ramen, men mot denna bakgrund skall planeringsansvaret ligga hos länets i vanlig demokratisk ordning valda förtroendemän. Den konstruktionen innebär ingalunda, herr Martinsson, något krav på att primärkommunala uppgifter skall överföras till landstinget. Jag tror t.o.m. att det finns uppgifter i den statliga förvaltningen som med fördel skulle kunna föras ned till det lokala planet. Det är viktigt ändå att de som företräder de lokala synpunkterna ges så goda förutsättningar som möjligt att komma till tals. Ju längre vägen är, ju fler led som den informationen skall passera, desto mindre är förutsättningarna för att de skall vara med i den avgörande värderingen. Slutligen vill jag säga att fria, starka, öppna och väl fungerande organisationer är ett livsvillkor för vår demokrati. Därför är det angeläget att vi analyserar skeendet och de orsaker till missnöjesyttringar av olika slag som kommer till uttryck med allt tätare intervaller. Alldeles oavsett de konflikter på arbetsmarknaden som vi just nu upplever och som kan ha många orsaker måste verkliga krafttag sättas in för en förbättrad företagsdemokrati. Alla former som kan tänkas verka i positiv riktning måste prövas. Ingen beslutsnivå bör vara undantagen när det gäller de anställdas möjligheter att komma med uppslag och påverka besluten. För egen del vill jag gärna säga att vi kan utgå från som självklart att de av de anställda själva utsedda representanterna kommer att känna sitt ansvar — det är deras egna arbetsplatser det är fråga om. Men jag tror det är viktigt att det är just de anställda själva som fritt utser sina förtroendemän. Ökade kunskaper om hur man uppfattar situationen på ömse sidor måste bilda bättre underlag för beslut än om den ena sidans synpunkter inte kommer till uttryck. Beslut på en sådan bättre grund har förutsättningar att leda till effektivitet i detta ords bästa mening.

Herr talman! Det var mycket intressant att höra herr Fälldins anförande, vilket — som så ofta brukar vara fallet — balanserat och objektivt framförde centerpartiets ståndpunkt till frågan om länsdemokrati och regionplanering. Herr Fälldin säger att statsmakterna skall fatta ett politiskt beslut i planfrågorna men att detta beslut närmast skulle innebära en ramplanering, så att eventuella landstingsutsedda organ sedan skulle kunna verka ute i länet. Man bör emellertid akta sig för atttro att detta land är större än det faktiskt är; det är stort till ytvidden men befolkningsmässigt mycket litet. Frågan är därför om det finns utrymme för någon sorts federalt system med självständiga landsting och planeringsorgan inom dessa. Om man skall kunna få till stånd en planering, som över huvud taget kan vara värd namnet, borde man nog ha större områden till förfogande. Kanske borde man ha en helt annan länsindelning för att få ut något av de uppslag som centerpartiet fört fram. Vi vet emellertid att vi därvid mött mycket starka hinder, ty det har visat sig vara en mycket allvarlig sak att över huvud taget röra vid frågan; många har fått sina fingrar brända. Så länge vi inte har en annan länsin delning tror jag att länen är alltför små för några planeringsorgan. Om vi vill att resurser skall överföras till svagare utvecklade områden — de s.k. skogslänen och den grupp vi brukar kalla Norrlandslänen — stöter vi omedelbart på hinder om vi accepterar centerns linje. Vi drivs mer och mer in i den situationen att vi i våra län måste sitta och planera enbart med egna resurser. Det bör vara så mycket lättare för statsmakterna och för dem som har möjligheter att påverka dessa att från områden, inom vilka utvecklingen är mycket stark, överföra resurser till svagare områden med det nuvarande systemet.
Herr talman! Herr Martinsson har inte svarat på den fråga som i varje fall i nuläget är den centrala. är det innan vi får rambesluten någon skillnad på länsstyrelsens och landstingets möjligheter att planera. I så fall har man en rent centralistisk inställning och vill ha ett system där regeringen fortlöpande instruerar och dirigerar länsstyrelsen. Då skrämmer herr Martinsson med att vi får ett federalt system. Vi säger klart ifrån att vi måste ha detta rambeslut som innesluter en regionalpolitisk målsättning. Kan vi fortsätta att låta regeringen ensam ta ställning till vilken planeringsnivå som till sist skall få gälla för Storstockholm? Skall planeringsunderlaget för Jämtland vara dess nuvarande befolkningstal eller det som inrikesministern har antytt i Norrländsk Tidskrift? Han kunde ju tänka sig att Jämtlands invånarantal skulle sjunka från 129000 till 100 000 på tio år. Alldeles oavsett om det är länsstyrelsetjänstemän eller förtroendemän i ett landsting som planerar i Jämtland måste de väl ändå ha ett besked om vilken ambitionsnivå man skall ha. Det går inte att göra det ena systemet möjligt och det andra omöjligt. Vidare förklarar herr Martinsson att länen är för små. Det problemet finns väl under alla omständigheter. Man har i dag länsplaneringar och undersökningar, initierade av regeringen. Det förhållandet är exakt detsamma i båda lägena. Motståndet mot att Norrlandslänen skulle göras ännu mycket större grundas just på avståndet från den enskilde individen till beslutsfattarna. Ingen har lyckats övertyga mig om att det saknas arbetsuppgifter på länsstyrelserna i dag. De flesta av oss har i stället erfarenheten att de klagar över att de har så mycket att göra att de begär mera personal. Den centrala frågan är: Skall vi överlåta åt regeringen att ta ställning till sådana frågor som planeringsnivån för Storstockholm i ena fallet och planeringsnivån för Jämtland i andra fallet? Det är i dessa avseenden vi måste ha centrala politiska beslut som uttrycker en regionalpolitisk målsättning. Därefter överlåts planeringsansvaret på de lokala förtroendemännen.

Herr talman! Det var min avsikt att uppehålla mig vid en enda punkt, nämligen skattefrågan, men herr Martins son sade en del saker som jag inte kan underlåta att med ett par ord beröra. Herr Martinsson gjorde en mycket intressant exposé över utvecklingen av olika regler på arbetsmarknaden i fråga om t.ex. förhandlingsrätten. Vi fick veta att det satt hårt inne innan vi fick dessa olika lagar, och det är väl riktigt. Emellertid stannade herr Martinsson upp och gick inte fram till den senaste lagstiftningen på detta område, den om förhandlingsrätt på den statliga arbetsmarknaden. Det hade väl varit av intresse att få också dess tillkomst belyst, ty där satt det uppenbarligen allra hårdast åt innan man fick en förhandlingsrätt i paritet med den som råder på övriga områden. Det är inte bara i denna fråga bland alla dem som i dag är aktuella på arbetsmarknaden som lösningen verkligen har suttit hårt inne. I ett tidigare inlägg berördes frågorna om 32 § och om skydd mot obefogade uppsägningar. Det är i stor utsträckning identiska problem som vi åsyftar med dessa båda uttryck. En lösning av dem har verkligen suttit hårt inne. Justitieminister Geijer beskrev, i samband med att han presenterade direktiven till den utredning som nu äntligen skall tillsättas, Sverige som ett u-land i dessa sammanhang. Jag tror inte alls att det är på grund av alla de folkpartiinitiativ som har tagits i denna fråga som herr Geijer har lagt fram sitt förslag. Om jag känner statsrådet Geijer rätt har han alltid haft denna inställning till 32 §. Men han har varit ensam inom det socialdemokratiska partiet om att förfäkta den meningen, och han har varit ensam om att här i riksdagen stödja oss när vi har fört fram denna fråga. Därför har också en lösning av den suttit hårt inne. Den utredning som vi har begärt sedan 1957 skulle ha varit färdig och ha lett till resultat för flera år sedan, och jag tror att många på arbetsmarknaden i dag — inte minst den äldre arbetskraften — skulle ha hälsat det med tillfredsställelse. Nu tvingas man alltså leva kvar i vad justitieministern betecknade som ett u-land — ett u-land som den regering i vilken han själv är medlem bär ansvaret för. Jag kan hålla med herr Martinsson om att det finns många beklämmande inslag i den debatt som har förts om LKAB. Många synpunkter har från olika håll redovisats, och jag skall inte alls belysa dem. Men jag vet inte varför herr Martinsson speciellt tog upp en viss tidning. I ett massmedium med enormt mycket större genomslagskraft än någon enstaka tidning har arbetsförhållandena vid LKAB debatterats. Under hela debatterna har man förfäktat den meningen att om bara samhället tog hand om detta företag skulle det bli bra, och ingen har påpekat att samhället redan hade tagit hand om företaget och att förhållandena ändå inte är tillfredsställande. Här har talats en del om företagsdemokrati. Tillåt mig säga att vi från vårt håll i år har gjort en terminologisk förändring. Vi vill inte gärna kalla det företagsdemokrati, eftersom detta uttryck så lätt leder tanken till att det endast är inom företag som det skall finnas demokrati.

Därmed vill jag gå över till den punkt som jag närmast avsåg att säga något om. Finansministern har äntligen böjt sig för kravet på en större skattereform, och det är enbart glädjande. Jag tänker inte spilla några ord på gamla synder; nu gäller det i stället att göra skattereformen så bra som möjligt, så att den verkligen står sig inför en närmare prövning. Finansministern har sagt att detta är den största skattereformen sedan efterkrigstiden, och det är säkerligen sant. Men då är det väl också rimligt att olika grupperingar i god tid får vara med och säga sin mening om utformningen? Från vårt håll har vi länge krävt att finansministern skulle presentera olika alternativa modeller som kunde bilda underlag för en meningsfylld debatt. Men vad är det vi får? Några lösryckta pusselbitar i finansplanen och några andra i herr Strängs olika TV-uttalanden, och sedan är fältet fritt för en allmän gissningstävlan. Visst är det bra att man nu skall lätta skattebördan för de lägsta inkomsttagarna, att man skall genomföra en individuell beskattning och hyfsa skatteproblemet för folkpensionärerna. Det verkar som om finansministern har skrivit av prioriteringslistan i folkpartimotionerna. Det är just dessa frågor som vi fäst den avgörande vikten vid, och det är klart att vi nu gläds åt denna prioritering. Dessa olika principer kan stödja varandra, men de kan också frontalkrocka med varandra. Jag kan lugna herr Martinsson, som ställde vissa frågor på denna punkt, med att säga att folkpartiets inställning till dessa frågor är den som redovisats i tidigare skattemotioner. Vi står fast vid den inställningen, och det betyder alltså ett instämmande i dessa olika principer. Däremot är det lite svårare för herr Martinsson att lugna mig och andra som ställt frågor på den här punkten, eftersom det finns en klyvning när det gäller nyanser och uppfattningar inte bara inom partiet utan uppenbarligen även hos en och samma person. Jag syftar då på finansministern som under den senaste tidens utfrågningar på konkreta punkter gjort uttalanden, som inte gärna helt kan stämma överens med de uttalanden han gjorde i sina kända skattetal i september månad i höstas. Resultatet av att man ställer samman dessa olika priciper beror helt på den konkreta hanteringen. Det är också där det visar sig om man förstår att foga ihop byggstenarna på ett sådant sätt, att man inte skapar nya problem samtidigt som man löser de gamla — det är byggnadskroppen som är intressant. Varför kan då inte vi — de politiska partierna, arbetsmarknadens parter, massmedierna och alla de medborgare som skall vara med och bära de bördor som det nya systemet för med sig — få se reformförslaget i tid? Vad beror egentligen deita hemlighetsmakeri på? Jag skulle vilja ställa den frågan till finansministern, som nu inte är personligen närvarande i kammaren — jag är emellertid övertygad om att han med de personella resurser han förfogar över har åtminstone ett par öron, även om det inte är hans egna, som lyssnar i någon lur, och han har också här i kammaren en stab, som kan föra frågan vidare. Varför törs man inte låta hela byggnadskroppen se dagens ljus? Den måste ju ändå vara färdig, eftersom det i finansplanen anges hur mycket det hela kostar. Skattetabeller och andra komponenter måste också vara klara, eftersom finansministern kan svara på konkreta frågor om hur det slår för olika individer i skilda situationer. Var och en som har den minsta kännedom om hur man bygger upp ett helt skattesystem vet att alla byggstenar måste vara lagda, innan man kan uttala sig om de individuella effekterna. Finansministern gav mig för några år sedan ett mandat att inom finansdepartementet såsom expert jobba med sådana här frågor. Jag är väldigt tacksam för det uppdraget, ty det lärde mig mycket om hur ett helt skattesystem kan skapas. kreteraren i TV i förra veckan med en mycket troskyldig blick sade att man inte kunde presentera skattereformen nu, därför att den inte är klar än, så måste det ändå vara en bluff. Eller också är det en bluff när finansministern sitter i TV och läser innantill i tabeller och i kronor anger hur bra alla skall få det eller hur det kommer att slå för olika grupper. Han har för resten upprepat det här i dag, men det stämmer inte bättre för det. Inte har vi väl så oskickliga och slöa tjänstemän i kanslihuset att de ännu inte hunnit göra tabeller och annat helt klart? Redan i höstas presenterade ju finansministern i de olika talen hörnstenarna och t.o.m. fixerade balanspunkterna i detta skattesystem. Jag tycker det är en oförsynt anklagelse mot den stora staben av skickliga tjänstemän i finansdepartementet att göra gällande, att de inte är färdiga med finsnickeriet fyra månader efter herr Strängs presentation av utgångspunkterna. Herr Sträng sade här i dag att alla hänsyn måste tas till de olika delarna och att man sedan måste väga dessa hänsyn mot varandra. Det är det han nu håller på och gör. Men han hade strax dessförinnan redovisat att man i departementet är i full färd med att utarbeta bestämmelser, och han sade att det här med att utarbeta lagtexten var ett knepigt jobb som tog mycket lång tid. Men inte kan man börja utarbeta lagtext förrän man gjort en avvägning av de olika hänsynen. Fyra månader har man alltså haft på sig för det — ja, man har ju strängt taget haft hur lång tid på sig som helst, eftersom den här skattereformen begärts för mycket länge sedan, men man har haft fyra månader på sig sedan herr Sträng kunde presentera de olika huvudingredienserna — och nu behöver regeringen således ytterligare två månader. Men på futtiga fjorton dagar, troligen som vanligt mitt i påskveckan när alla intresserade medhjälpare är bortresta, skall op positionen med så oändligt mycket mer begränsade resurser hinna med att först och främst analysera hela det stora skattepaketet och sedan framlägga egna förslag. är det en rimlig ordning? Nej, men den är praktisk för finansministern, det förstår jag. Det går att plocka fram exempel som är någorlunda sväljbara eller t.o.m. riktigt aptitliga och sedan lägga dimridåer över de mer svårsmälta bitarna. Hur ser t.ex. marginalskatteskärpningarna ut i den nya skalan? Ända ned i mellaninkomstlägena har man ju förut haft marginalskatter på omkring 50 procent. Hur mycket höjs nu marginalskatterna för exempelvis typografer, folkskollärare, fanjunkare eller gruvarbetare? Det är inte konstigt om man känner oro i löntagarleden, och säkert vill man ha besked. Löntagarna vill nog också veta varför de inte får någon lindring i statsskatten när deras kommunalskatt är särskilt hög och servicen i kommunen kanske inte alls särskilt god. De som har goda inkomster kan måhända flytta på sig, de kan ha råd med den operationen. Men de som har dåliga inkomster sitter i allmänhet mer ohjälpligt fast. Har de eget hem sjunker också det i värde, om de bor i en kommun med hög skatt, särskilt om det dessutom är dålig service i kommunen. I det långa loppet påverkas skatteunderlaget i just en sådan kommun negativt, fast det borde vara tvärtom. Hur skall t.ex. kommunerna kompenseras? Det säger man ingenting om. Hur skall kompensationen på ett praktiskt sätt få en mer varaktig karaktär? Detta är verkligen frågor som hade behövts diskuteras. Finansministern gav på förmiddagen herr Holmberg en lektion i frågan om avdrag för kommunalskatten och sade att det obestridligen bara är en liten del av svenska folket som i dag får känna av någon utjämning mellan högskattekommuner och lågskattekommuner. Jag tycker att finansministern borde ha fortsatt lektionen med herr Holmberg. Annars skall jag be att få hålla den. Vad beror det på att de lägre inkomsttagarna inte har denna möjlighet till utjämning? Jo, det beror på den s.k. reform som finansministern själv föreslog 1965 och som slopade möjligheterna att ta någon sådan hänsyn till lägre inkomsttagare som bor i en högskattekommun. Jag tycker att detta i rimlighetens namn bör komma fram när denna sak diskuteras. Det borde vara möjligt att göra någon ändring i samband med ett sådant här större paket. I september sade herr Sträng att omläggningen till gemensam skatteskala skulle göras utan skattehöjning för de hundratusentals familjer där bara den ena parten har förtjänstarbete. Inte har det gått att leva upp till det löftet, men det låter så bra när ambitionen uttalas och inga skattetabeller behöver avslöja den bistra verkligheten. Det finns fortfarande tomter kvar vid Genévesjön, sade herr Sträng i höstas. Han sade också — detta är alltså hans egna ord — att vi odisputabelt leder skatteligan bland de västeuropeiska länderna och att det nu inte går att pressa folk mer. Det konkreta förslaget tycks emellertid kunna leda till både kapitalflykt och talangflykt, med de negativa verkningar som herr Sträng i höstas så ivrigt varnade för, för vilket han med rätta blev rosad. Nu tycker jag att han inte bör blanda bort korten eller försöka sitta på båda stolarna. I stället bör han visa i vad mån det aktuella skatteförslaget lever upp till dessa teorier, som han fick så många rosor för. Så ett par ord om den individuella beskattningen! Jag vill först säga att det vore tacknämligt om herr Sträng och andra ville upphöra att tala om särbeskattning och i stället använda den riktigare termen individuell beskattning. Det rör ju i alla fall i inte så liten grad ensamstående, och det är litet svårt att sära de ensamstående mer än de är särade. Det finns många formuleringar i finansplanen som tyder på att herr Sträng mera har tänkt på de gifta än på de ensamstående. Individuell beskattning är alltså den mest adekvata benämningen. Jag vill stryka under vad herr Gustafson i Göteborg tidigare har sagt, att detta är ett gammalt krav från folkpartiets sida. Vi har t.o.m. — jag tror såsom det enda partiet — intagit det i partiprogrammet, och självfallet håller vi fast vid principen. Jag blev litet förvånad när jag i dag hörde herr Holmberg tala i denna fråga. Jag tror det var i höstens remissdebatt som jag lämnade en redogörelse för de olika punkterna i vårt skatteprogram och därvid nämnde bl.a. denna punkt. Då ställde sig herr Bohman upp och sade att han kunde instämma i min syn på skattefrågorna med undantag för min syn på förmögenhetsbeskattningen. Jag blev glad och tillfredsställd över det tillfrisknandet och uppfattade det som ett uttryck för att man också inom moderata samlingspartiet omfattade denna princip, som i dag är så allmänt omfattad. Nu kom herr Holmberg och talade emot den. På grund av röstsiffror som jag tidigare sett från partimöten och liknande trodde jag närmast att herr Holmberg stod på den rätta sidan, men det gör han tydligen inte, och detta anser jag vara beklagligt. Jag vill emellertid samtidigt säga att vi för vår del inte kommer att ge avkall på denna princip. De som har barn och som är litet räknekunniga måste tycka att det är groteskt att finansministern förenklar deras bekymmer genom att säga att de genom barnbidragshöjningen blir kompenserade för vad skattepaketet innehåller. Blir det över huvud taget någon enda krona kvar av den föreslagna barnbidragshöjningen till förbättring av barnfamiljernas situation, om vi tar hänsyn till prisstegringar och momshöjningar? Är de ensamstående med barn helt bortglömda av finansministern? är villaägarna inte längre, som det hette i finansministerns förkunnelse för ett par år sedan, »vårt folk»? Självfallet måste omläggningen betyda att en del får det bättre och en del får det sämre. Ett borttagande av privilegier upplevs också i allmänhet som den grövsta orättvisa. Herr Sträng har sagt att denna skattereform är det största solidaritetsprov som det svenska folket har ställts på, men han har tillagt att vi skall fatta beslut i demokratisk ordning. Vad är egentligen demokratisk ordning i socialdemokratisk tappning? Är det att tjuvhålla på materialet så att varje reell möjlighet till insyn och debatt blir utesluten? Organisationerna får i finansplanen herr Strängs förhållningsorder om vad som skall prägla deras handlande efter skattereformen, men de får inte vara med och säga sin mening innan den fastläggs i detalj. De har inte haft tillfälle delta i något remissarbete, och de får inte yttra sig nu. Är det god demokrati? Får pressen och alla enskilda någon möjlighet till realgranskning? Finansministern har i dag sagt att demokrati är rätten att tänka fritt och tala fritt och friheten att välja och vraka regering. Ja, det finns olika definitioner, men en annan definition på demokratin är styrelse genom debatt. Underlättar finansministern den debatten? »Vad far gör är alltid det bästa» — det var en gångbar levnadsregel i auktoritära och gammaldags familjer. Det är möjligt att socialdemokratiska partiet är så gammaldags auktoritärt att man nöjer sig med en sådan ordning, men det räcker inte för svenska folket. Har man möjligen suttit så länge vid makten att man glömt alla de små människor som staten ändå ytterst är till för? Just i våra dagar, då lusten att på alla områden få vara med och lägga sig i är mer utvecklad än någonsin, skorrar sådana dekret över allas huvuden särskilt illa. Vi kommer att få fjorton dagar på oss. Regeringen har haft sex månader på sig sedan regeringen spikade sina teser. Har man räknat med att vi är så mycket snabbare och har så mycket mera folk? Eller kan det från kanslihuset eller från annat håll ställas en tolv gånger så stor stab av sakkunskap till vårt förfogande att arbeta med detta under påskveckorna för att regering och opposition skall få någorlunda lika villkor? Känns det ändå inte förpliktande också för regeringen att låta människor i gemen få ett medinflytande när folk ställs inför det största av solidaritetsprov? Jag hoppas att statsministerns uttalanden i dag under remissdebatten kommer att innehålla ett svar på de frågorna.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på skattefrågorna. Vi får se, om finansministern behagar infinna sig här för den lektion hos skolfröken Nettelbrandt som hon lovade honom. Emellertid blev jag direkt angripen i anledning av mina synpunkter på spörsmålet om de vilda strejkerna. Med anledning därav vill jag bara säga, att det aldrig har varit min mening att på dessa få minuter lämna någon fullständig historik om vad som har hänt. Men jag delar fullständigt fru Nettelbrandts mening om att det var en mycket stor framgång som vanns, då man fick förhandlingsrätten på det statliga området lagfäst. Min ambition var emellertid närmast att jag ville måla de förhållanden som gällde, när de vilda strejkerna var ett faktiskt problem för den svenska fackföreningsrörelsen. Jag ber om ursäkt för att jag inte följde upp denna genomgång så långt, som fru Nettelbrandt hade önskat. Vad som kanske är allvarligare är fru Nettelbrandts angrepp mot mig för att jag åberopat ett speciellt utmanande uttalande i Dagens Nyheter. Om fru Nettelbrandt läser mitt anförande skall hon finna att jag talade om olika massmedias reaktioner. Vi vet ju också att det är mera suggestiva massmedia än tidningspressen som har gjort sig skyldiga till sådana här övertramp som på ett olyckligt sätt har förvärrat situationen. Det kan väl inte förhålla sig så att fru Nettelbrandt som fackföreningskvinnna delar den mening som redovisades i Dagens Nyheter, nämligen att man i detta läge bör sätta sig över lagar och stadgar. I så fall är det ju ett mycket anmärkningsvärt ställningstagande, men vi får kanske höra hennes mening om detta.

Herr talman! Jag är helt medveten om att herr Martinsson med sin historik hade för avsikt att beskriva något annat, och jag tycker att beskrivningen var riktig och korrekt i övrigt. Men herr Martinsson kunde också ha tillagt att en hel del av just dessa lagar, som kom till för att förbättra förhållandena på arbetsmarknaden, infördes under liberala regeringar. Detta är kanske för många i dag, som inte har läst på historien ett obekant faktum. Jag tror inte heller att det är ur vägen att vi ser litet mera än vad man hittills har gjort på den statliga arbetsmarknaden. Herr Martinsson kunde i detta avseende möjligen ha tillfogat att förhandlingsrätten för de statliga tjänstemännen satt hårt inne, inte minst därför att det fanns ett motstånd från regeringens sida på den punkten, hur egendomligt det än kan låta. Det var även i detta avseende liberaler i riksdagen som gång på gång fick förfäkta kravet på att det skulle bli jämställdhet härvidlag, så att den statlige arbetsgivaren skulle ta samma ansvar som de övriga arbetsgivarna hade tagit.

Vi kan spekulera över vad som ligger bakom den mycket besvärande konflikten där, men just upplevelsen av arbetsförhållandena är väl ändå en av orsakerna, även om jag inte tror att det är huvudorsaken. Jag anser att det vore välgörande för debatten i landet i vilken man ropar på mer och mer samhällsinflytande, att också tala om vad staten redan har tagit hand om och hur förhållandena är då.

Herr talman! När jag berättade om den lagstiftning som skedde redan 1928 och som väl de flesta känner till var jag verkligen objektiv: jag underströk ju att lagen genomfördes trots arbetarrörelsens motstånd. Och kunskaperna här är väl så stora att man känner till vilken regering som vid tillfället i fråga hade makten. Jag tror inte att riksdagsmännen behöver undervisas om hur enkla saker som helst. Sedan vill jag göra en liten anmärkning beträffande Fru Nettelbrandts egen historieskrivning, då det gäller tillkomsten av statstjänstemännens förhandlingsrätt. Det är ju en sak som tillhör vår tid och vi har väl alla följt frågan på olika sätt. Uppenbart är emellertid att ledamoten av denna kammare förre löneministern Lindholm lade ned ett mycket stort arbete på att lösa detta spörsmål, vilket var förenat med många formella svårigheter som det tog lång tid att klara. Det kan inte förnekas att herr Lindholm gjorde en mycket uppskattad och bestående insats beträffande denna reform.

Herr talman! Alla som yttrat sig tidigare i denna debatt har något berört situationen på den svenska arbetsmarknaden i dag, och jag tänker också säga några ord om den saken. Det förefaller som om den av LO med stöd av socialdemokraterna proklamerade solidariska lönepolitiken nu skulle möta opposition inom de egna leden. Som jag ser det — och i det stycket instämmer jag i vad herr Martinsson sade i sitt inlägg tidigare i dag — är det utomordentligt beklagligt att den lagstiftning som gäller här i landet rörande arbetsrätt sättes ur spel utan att detta ens påtalas. Men vad jag egentligen tänkte ägna mig åt i mitt anförande är den oro som uppenbarligen finns inom stora tjänstemannagrupper men som inte har kommit till så synliga uttryck.

Och i det läget har finansministern nu lagt fram ett skatteförslag som vi ännu inte sett så mycket av, men beträffande vilket vi har finansministerns ord på att förslaget i varje fall innebär en skärpt beskattning för ensamstående som ligger över 30 000 kronors inkomst och dessutom en skärpning av den progressiva beskattningen. Ett sådant förslag måste som jag ser det skärpa tjänstemännens löneanspråk för att inte ytterligare reallöneförsämringar skall inträda för dem. Finansministern har följaktligen nu bäddat för den hårdaste avtalsrörelsen på länge här i landet på tjänstemannaplanet. I tidigare uttalanden som åberopats i debatten har finansministern — jag tänker här närmast på det anförande som han höll i höstas i det s.k. storrådslaget — sagt att det inte är praktisk politik att de bättre betalda får vidkännas en direkt standardsänkning. Såvitt jag kan se förefaller detta vara en rimlig målsättning. Men vi undrar om finansministern verkligen står fast vid det uttalandet i dag, eller om han kanske har sällat sig till de statsråd vilkas uttalanden måste tolkas och förtydligas för att man skall få en uppfattning om vad de menat respektive inte menat. Arne Geijer har samtidigt deklarerat att LO och han själv inte tänker acceptera att tjänstemännen går sina egna vägar och att man i LO kräver en samordnad lönerörelse 1971. Historien förmäler dock inte huruvida herr Geijer accepterar att LO-medlemmar går sina egna vägar. Det får vi väl se. Men vilka avser då Arne Geijer med sitt uttalan de om en samordnad lönerörelse? Han kan rimligen inte avse alla de industritjänstemän som har träffat en femårig överenskommelse och som alltså inte kommer in i den samordnade avtalsrörelsen. Inte heller kan han avse de högavlönade inom LO, som ju alltid har möjlighet att kompensera sig genom löneglidning. Nej, vad han måste avse är alla befattningshavare i offentlig tjänst i mellaninkomstgrupperna som avlönas enligt ett bundet lönesystem och inte har någon chans att kompensera sig genom löneglidning eller på annat sätt. Detta gäller för t.ex. hela skolområdet. Ingen påstår väl i dag att lärarna har en särskilt lätt arbetssituation. Om de dessutom skulle få finna sig i ytterligare reallöneförsämringar, tror jag att deras ekonomiska villkor i varje fall av dem själva måste komma att uppfattas som utomordentligt otillfredsställande. Det gäller även befattningshavarna inom sjukvårdssektorn, där stora grupper fortfarande på grund av tradition och andra omständigheter har en väsentlig eftersläpning beträffande lönerna, vilka står i klar disproportion till utbildning och ansvarsställning. Det är de som återigen tydligen skall komma i kläm. Det är också fråga om förvaltningstjänstemännen, t.ex. herr Strängs eget folk i finansdepartementet, som enligt vad han själv säger verkligen inte får spara någon möda för att kunna lägga fram statsverkspropositionen i tid till riksdagen. Herr talman! I vårt land har tjänstemännen utmärkt sig för en betydande ansvarskänsla och en solidaritet mot sin arbetsgivare. De har inte brukat räkna så noga med sin arbetstid och har gärna gjort en arbetsinsats som överstiger den lagstadgade arbetstid som gäller för andra arbetstagare. För dem har det i stället uppfattats som väsentligt att sköta sitt jobb. Denna känsla av ansvar och solidaritet utgör ett utomordentligt stort förtroendekapital, och enligt min mening borde staten som arbetsgivare och de offentliga arbetsgivarna över huvud taget vårda sig om detta kapital. Men i stället förefaller det mig, om man skall kunna lita på vad finansministern hittills avslöjat om sin skatteproposition, som om det är denna grupp som nu skall klämmas åt. Det var inte så särskilt länge sedan som vi i vårt land uppfattade staten som en mönsterarbetsgivare. Utvecklingen har tyvärr gått åt ett annat håll. I dag ligger staten efter det enskilda näringslivet i personalpolitiskt hänseende och personalpolitiken har numera en ålderdomlig och traditionell prägel. Många statsanställda upplever den attityd staten därvidlag intar annorlunda än de som arbetar i enskilda företag upplever motsvarande attityd hos sina arbetsgivare. I det senare fallet står trots allt arbetsgivare och arbetstagare på en mera jämställd bas. Staten som arbetsgivare mera dekreterar än resonerar. Det är en större distans mellan arbetsgivare och anställda inom det statliga området. Jag vill fråga, om man över huvud taget kan tänka sig att ett enskilt företag skulle acceptera ett så utbrett missnöje som det som i dag förekommer inom lärarkåren över arbetsförhållandena. Skulle man verkligen acceptera ett sådant utan att på något sätt undersöka hur missförhållandena skulle kunna avhjälpas och en bättre arbetssituation skapas ute i skolorna? Det har de statliga myndigheterna inte gjort. De intar en position som innebär något av en överhetsattityd. När det gäller ett modernt begrepp som företagsdemokrati påstår jag, herr talman, att staten på varje punkt kommit efter det enskilda näringslivet. Förhandlingsrätten, som det tidigare under debatten växlats några ord om, är vidare på den offentliga sektorn mera begränsad än inom den privata. Om tjänstemännen dessutom, vilket jag verkligen inte hoppas skall ske, skulle inlåta sig på vilda strejker, skulle de inte endast riskera att bli stämda till arbetsdomstolen utan också riskera talan inför vanlig domstol för tjänstefel. Ändå har staten i förhållande till sina anställda en mycket stark maktställning, starkare än vad de enskilda företagen har gentemot sina anställda. Det är ju staten som har den politiska och ekonomiska makten och lagstiftningsmakten och som genom sitt större inflytande över massmedia har möjlighet att påverka opinionen på ett alldeles speciellt sätt. Därtill kommer att den statliga lönepolitiken kännetecknas av det stelbenta lönesystemet och den starka centraliseringen, som gör att det blir en alltför stor distans mellan arbetstagarna och den instans där de verkliga avgörandena om löneoch anställningsvillkor träffas. Eftersom jag ser att förutvarande civilminister Lindholm är i kammaren vill jag gärna säga att utvecklingen inom personalpolitikens område, sedan han lämnade posten som civilminister, tyvärr har gått i negativ riktning. När herr Lindholm började ägna sig åt personalpolitik hade man en viss förhoppning om att man ändå skulle kunna få ett gensvar hos staten som arbetsgivare för positiva synpunkter, men nu förefaller det mig såsom enkel ledamot av denna kammare som om utvecklingen har varit negativ. Jag beklagar detta. Herr talman! Vi måste förstå att tjänstemännen, som befinner sig i denna situation, mot bakgrunden av 1969 års avtalsrörelse och med herr Strängs bebådade skatteförslag i perspektivet verkligen känner oro inför den kommande avtalsrörelsen. Jag tror att man vågar säga att tjänstemännen togs på sängen vid 1969 års förhandlingar — man var inte riktigt mogen, inte riktigt rustad för att möta den argumentation som då fördes. Men med samma fog tror jag man kan säga, att i dag är opinionen en annan: i dag kräver tjänstemännen ett annat hänsynstagande både från politiker och från förhandlingsmotparter. Finansministern säger i finansplanen att ett solidariskt ansvar för reformen måste prägla löntagarorganisationernas handlande. Det är, tycker jag, ett ganska dubiöst uttalande — det sätter faktiskt i fråga de fria förhandlingarna som vi varit vana att hävda i detta land. Och det är ett olyckligt uttalande, ty det skapar oro på arbetsmarknaden och det skärper motsättningarna i onödan mellan arbetstagare och arbetsgivare. I sitt anförande i storrådslaget sade finansministern att det är ofrånkomligt alt skattepolitiken influerar på intresseorganisationernas avtalsutspel och att skattepolitiken påverkas av både de prisstegringar som föranletts av höjd moms och de omläggningar riksdagen gör av skattesystemet. Jag tycker att detta verkar självklart, men det står i strid med vad finansministern nu säger i finansplanen. Därför måste man konstatera att finansministern nu uttrycker sig ovanligt dunkelt. Det kan hända att han intar en ny attityd för att över huvud taget kunna komma till rätta med dessa problem, som verkligen inte är så lätta att lösa. Inom det parti jag representerar har vi en helt annan grundsyn på skattepolitikens funktion. Vi har den uppfattningen att beskattningen måste vara så utformad att den främjar arbetslust och initiativkraft i stället för att verka hämmande därvidlag. Detta är grundväsentligt för den ekonomiska tillväxten och kanske framför allt för den enskilda människans trivsel. Vi tror att det är en positiv faktor att man känner att det ger ekonomiskt resultat, om man gör en extra arbetsinsats och verkligen lägger ned energi på en arbetsuppgift. Detta är grunden för att den ekonomiska tillväxten verkligen skall bli positiv. En god ekonomisk tillväxt ger, som någon sagt, väsentligt mycket mer än alla skat tereformer. Det är detta jag tycker att finansministern har missat. Finansministern sade att de som tjänar under 30000 kr. kan räkna med skattelindring, medan de som tjänar över 30 000 kr. har det så pass bra ställt att man kan klämma åt dem. Dessutom förordar finansministern en skärpt progressiv beskattning. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att detta ger uttryck för ett mycket statiskt betraktelsesätt när det gäller individers inkomstförhållanden. Det är ju inte så — åtminstone inte i många fall — att man har samma inkomst hela livet igenom. Det bör i varje fall vara så, att man börjar med en mindre inkomst och kan räkna med att inkomsten ökar allteftersom man får nya arbetsuppgifter. Finansministerns resonemang innebär med andra ord att han menar att det är riktigt med en omfördelning från äldre arbetstagare till yngre arbetstagare. Men i stället är det väl just de yngre i dagens samhälle som ofta har den bättre ekonomin. De har möjlighet att göra utlandsresor, att köpa nya kläder och att över huvud taget kosta på sig det som de tycker verkar trevligt. Det är de äldre arbetstagarna, som kanske efter mycket hårt arbete kommit upp i en högre inkomst, som drabbas av finansministerns skatteförslag. Enligt min mening bör man i skattehänseende ta hänsyn till dem som är barnförsörjare och har en stor försörjningsbörda, till dem som är sjuka och invalidiserade, till dem som är inkallade, till dem som är arbetslösa, i stället för att gå på denna schablonlinje med under 30 000 kr. och över 30 000 kr. Såvitt man har kunnat finna innebär finansministerns förslag också att de lägsta inkomsttagarna i landet inte får några skattelättnader men väl låginkomsttagare i övrigt. Herr talman! Man har spekulerat mycket över om en sådan här inkomstomfördelning verkligen skulle kunna ge någon effekt. Finansministern har själv sagt att någon effekt av inkomstöverflyttningen genom en ytterligare skärpning av progressiviteten inte är praktisk politik. Då skulle jag vilja fråga finansministern, om han nu hade orkat att vara här — det är förklarligt om han inte orkar — varför han nu föreslår en sådan omfördelning. Är det riktigt som någon sade i en TV-debatt häromdagen att det har ett egenvärde att samhället har ett inkomstutjämnande skattesystem? Är det något slags väljarnödvändighet att kunna visa att man gör något, även om man innerst inne vet att det inte har någon praktisk effekt? Herr talman! Politik är inte bara att attrahera väljare. Det är också att ta ansvar för en vettig ekonomisk politik. Som jag ser det måste en vettig ekonomisk politik vara en sådan som stimulerar alla människor att arbeta, att få dem att känna att det är trivsamt att arbeta just därför att de får en behållning av sitt arbete. Därtill kommer en inte alldeles oväsentlig synpunkt, nämligen att utvecklingen i länder med vilka vi har förbindelse går åt ett helt annat håll. Trenden i dessa går mot minskad progressivitet. Jag kan inte förstå hur den svenska regeringen med allvar skulle vilja driva en politik som syftar till att infoga Sverige i en gemensam ekonomisk marknad med övriga europeiska länder, om man samtidigt när det gäller skattepolitiken tycks mena att vi bör kunna hålla oss för oss själva och driva en isolationistisk ekonomisk politik. Det ena stämmer inte överens med det andra. Jag hade tänkt, herr talman, att till slut säga några ord om den procedur vi upplever i fråga om skattepropositionen. Många talare har varit inne på detta, och jag skall därför inte säga många ord om saken. Jag tycker dock att det rimmar mycket illa med regeringspartiets myckna tal om företagsdemokrati och medinflytande att en så utomordentligt viktig fråga förbereds enbart inom finansdepartementets dörrar. Finansministern ville tidigare inte ta ordet hemlighus i sin mun och ville inte att det skulle komma till protokollet, men jag är inte så rädd av mig. Jag skulle vilja påstå att det verkliga hemlighuset i detta land för närvarande är finansdepartementet. Därifrån sipprar inga uppgifter ut. Jag skulle vilja veta om t.ex. övriga statsråd vet vad skattepropositionen innehåller. Detta gäller kanske också de socialdemokratiska riksdagsmännen. Vi bör alla här i riksdagen, borgerliga eller socialdemokrater, åtminstone kunna kräva en sak, nämligen att sedvanliga demokratiska former skall iakttagas vid besluts fattande. Man kan som finansministern gjorde säga att det är den vanliga ordningen att utarbeta propositioner i kanslihuset, vilka sedan förelägges riksdagen på vanligt sätt. Jo visst, men det vanliga är också att det föreligger utredningar, i vilka parlamentariker haft tillfälle att delta. Utredningarnas resultat skickas sedan ut på remiss, remissinstanserna får yttra sig och sedan sammanställer man materialet till en proposition. Detta är, herr talman, tyvärr inte det enda exemplet på den maktfullkomlighet som regeringen hänger sig åt. Vi har många exempel på att man behandlat en fråga i en utredning, att man skickat ut den på remiss men att sedan vederbörande departement kommer med ett helt annat förslag som arbetats fram av en grupp inom departementet och som ingen annan haft tillfälle att yttra sig över.